Herr talman! Det här med produktivitet är intressant att diskutera. Jag vill först av allt säga att vi socialdemokrater är mycket intresserade av att produktiviteten skall vara så hög som möjligt, också i den offentliga sektorn. Det var därför som vi t.ex. genom statsbidragskonstruktioner påskyndade arbetet i landstingen när det gällde att förkorta vårdköer för olika typer av åkommor, som grå starr och hjärt och kärlsjukdomar, och andra mycket besvärande köer. Det kan vi nu avläsa effekterna av, vilket är alldeles utmärkt. Samtidigt har jag också studerat rapporten från ESO. Jag skulle nog vara litet försiktig med vad jag säger om jag var företrädare för regeringspartierna. Den markerat stora produktivitetsförbättringen ligger nämligen i staten. Produktiviteten har där ökat med 14,1 % under de senaste åren. ESO säger själv i kommentaren: Till en del kan detta förklaras med att myndigheterna måste ha viss överkapacitet under goda tider för att kunna möta ökad belastning i lågkonjunktur. Liknande förutsättningar har, förutom arbetsmarknadsmyndigheterna, invandrarmyndighet, kronofogdar och kriminalvård. Den extremt stora produktivitetsökningen 1990--1992 beror till stor del på att efterfrågan på statliga tjänster har ökat genom lågkonjunkturen och flyktingströmmarna. En av de stora anledningarna till den ökade produktiviteten på den statliga sidan är alltså den extremt höga arbetslöshet som vi har i Sverige i dag. Som socialdemokrat tycker jag kanske inte att det måttet på produktivitet är det bästa att hålla sig till. Vad vi kritiserar, förutom att det inte görs tillräckligt för att utvärdera resultatet av vad regeringen redan har gjort, är det som Lennart Hedquist ordade mycket om i början, nämligen att vi måste tänka efter före, fundera över vad vi åstadkommer med våra beslut i den här kammaren. Jag skulle vilja rekommendera en bok som Göran Dahlgren har skrivit som heter Framtidens sjukvårdsmarknader, Vinnare och förlorare. Han går där igenom en stege av privatiseringar av olika grad och drar slutsatser av detta. Jag skall återkomma till det i nästa inlägg.

Herr talman! Jag skall gärna se till att Yvonne Sandberg och jag möts mot slutet av den här debatten genom att säga att jag i inledningen av mitt anförande uppehöll mig just vid de metodologiska frågor som har samband med medvetenheten om hur viktigt det är att regering och riksdag ägnar sig åt planeringsprocessens samtliga steg. Det innebär att man tar ställning till syftet med en verksamhet, att man sätter upp tydliga, uppföljbara mål, att man ser närmare på hur de målen skall kunna uppnås och att man därutöver har en god rapportering, så att man kan vidta korrigerande åtgärder om man inte är på väg dit man har för avsikt att ta sig. Det betyder att man måste ha en konsekvent och bra uppföljning och resultatutvärdering. Jag uppfattar det så att det råder samstämmighet om att det är viktigt att det utvecklingsarbetet får fortgå. En annan sak som jag tog upp i mitt anförande var att socialdemokraterna i sin reservation i utskottet uppehållit sig så mycket vid att det hänt så mycket under senare år och att man kanske har gått fram litet väl snabbt. Det inlägget görs mot bakgrund av 30 års fall av produktiviteten i den offentliga sektorn. Nu när det redovisas en starkt ökande produktivitet i den offentliga sektorn kommer man med den här kritiken! Det finner jag något märkligt. I själva verket bör man vara tacksam över den förändring av trenden som har skett under de senaste åren.

Herr talman! I propositionen föreslås befrielse från årlig fordonsskatt för motorcyklar, personbilar, lastbilar och bussar med rullande trettioårsgräns. Den idén stöder Ny demokrati till fullo. Men vi är fundersamma över att man begränsade sig till just dessa fordon när man ändå var i tagen. Därför har vi stött två moderata motioner, Sk35 och Sk36, som handlar om släpvagnar, husvagnar och traktorer, för att de också skulle komma med. Men det fick vi naturligtvis inget gehör för -- så långt vågade man inte gå. Det är likadant med de fordonen som med de först nämnda -- de är också historiskt intressanta. Det är därför litet småaktigt att ha så snäva ramar. När det gäller traktorerna är det inte ens någon ekonomisk förlust att ta med dem -- de flesta är väl avregistrerade och rullar så att säga som andratraktorer och liknande. Ekonomiskt sett hade det inte gjort någon skillnad. Man kan därför ifrågasätta vad ni över huvud taget tänkte på när ni gjorde ert ställningstagande. Det kanske berodde på brist på kunskap på området? Man blir också litet förvånad över att det kommer en proposition som bara snuddar vid ämnet. Förväntningarna från fordonshobbyns folk på den borgerliga regeringen var och är stora, inte minst efter de löften som de borgerliga partiledarna avgav i Motorkulturrådets rundfrågning före valet 1991. Jag har här ett nummer av tidningen Classic Motor från den 7 juli 1991, med Motorkulturrådets valinformation i svart på vitt. Här lovar alla borgerliga partier utom naturligtvis Folkpartiet att de skall göra en hel del för motorfolket i form av skattelindringar. Och vad blev det? Det blev inte mer än en tummetott av det! Det är beklämmande! Jag skulle vilja säga rent ut att det är ett svek. Jag tror att motorfolket kommer att döma er ganska hårt efter sådana här fjanterier. Ni har här haft chansen att göra någonting för en massa människor ute i landet utan att det kostar några stora pengar. Det måste alltså vara så att ni inte har begripit det här ämnet utan bara har åstadkommit en liten tummetott för att över huvud taget ha gjort någonting på det här området under den här perioden. Det är mycket beklagligt. Vi nydemokrater tycker att man också skulle ha tagit bort försäljningsskatten t.ex. när det gäller amatörbyggda fordon. Man bygger ihop ett fordon av delar som redan är beskattade en gång här i landet, och så får man betala försäljningsskatt en gång till! Jag är i och för sig inte förvånad över att det händer i Sverige, men det är ju inte klokt, om ni förstår hur jag menar. Likadant tycker vi att man skulle ta bort försäljningsskatten på import på bilar som är äldre än 30 år. Vi har också väckt en motion om att man skall införa en sextioårsgräns för helt fri import av kulturhistoriskt intressanta bilar. Varför vill vi då det? Ni som har hängt med litet grand på det här området vet att det gick ut en hel del fina klassiker från det här landet när kronan sjönk så mycket som den gjorde, på grund av att det blev billigt för utlänningar att köpa fina bilar här. Nu måste vi få stopp på det, och vi måste få tillbaka de klenoderna. Enda sättet är då att ta bort kostnaderna. Det står faktiskt svenskägda bilar hos samlare och på museer ute i Europa och i övriga världen som ägarna inte har råd att ta hem på grund av kostnaderna. Ni i den här kammaren måste se till att det vidtas en kulturfrämjande åtgärd när det gäller motorhobbyn. Det är inte bara tavlor och den typen av konst som skall ha kulturstöd -- ni borde tänka litet grand på den här typen av verksamhet, inte minst för att det är väldigt stimulerande för våra ungdommar att ha någonting bra att syssla med. Statsfinansiellt gäller det här som sagt väldigt små pengar. Jag är därför mycket förvånad över att ni inte har tittat mer på de här grejerna än ni gjort utan bara avstyrker allting på det här viset. Det drar faktiskt ett löjets skimmer över den nuvarande regeringen att den har lovat så mycket och håller så litet. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 och 2.

Herr talman! Det är naturligtvis en blandad kulturoch skattefråga vi har att diskutera i dag. Vi moderater ser självfallet mycket positivt på denna hobby. Vi vill på alla sätt medverka till att det skall bli förenklade regler och låga avgifter, så att folk skall kunna syssla med den. Det handlar om en massa tekniska entusiaster som bidrar till att bevara en del av vårt kulturarv. Det är naturligtvis till stor glädje för dem själva, men det är även till glädje för oss andra. Vi känner nog alla ett nostalgiskt sug när vi ser välvårdade veteranfordon på gatorna. Den regel som det handlar om i dag gäller fordonsskatten. Den har tidigare varit begränsad till fordon av årsmodell 1950 eller äldre. Nu införs i stället ett rullande trettioårssystem. I denna fråga tycks vi vara helt överens. Det finns en fråga till, som har tagits upp av Max Montalvo. Den gäller den försäljningsskatt som har utgått och som i EU-anpassningssyfte nu kommer att göras om till någon form att registreringsavgift. Det pågår ett utredningsarbete. Riksskatteverket har arbetat fram någonting, och vi kommer säkert att få se en proposition till hösten. Det finns all anledning att tro att de önskemål som vi och andra har kommer att tillgodoses i detta arbete. Försäljningsskatten för äldre fordon kommer på något sätt att förändras eller tas bort. Det kanske t.o.m. pratas om en tioårsgräns. Det finns naturligtvis andra saker som har tagits upp i denna utredning. Det handlar om dispensavgiften när det gäller avgaskrav. Men i dag behandlar vi ett ärende som har gått från Finansdepartementet via skatteutskottet. Vi får då anta att frågan om dispensavgiften bevakas inom Miljödepartementet, där den hör hemma, och att det blir ett positivt besked för bilentusiasterna. Frågan om traktorer och släpvagnar är ytterst liten och marginell. Vi pratar inte om några stora pengar, men personligen ser jag gärna att lättnader kommer till stånd även på det området. Herr talman! Man skulle kunna säga: Det kommer mera. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 27 och avslag på motionerna.
Herr talman! Lars Biörck säger att Moderaterna har förhoppningar om att det skall hända mer på den här fronten. Jag kan förstå det. Det är ett 20 procentsparti som med ett antal småpartier inte har fått igenom så mycket. I princip har man sålt sin själ till djävulen. Jag förstår irritationen. Jag är också litet besviken och förvånad. Vi ser fram emot förändringar när det gäller försäljningsskatten. Det är bra att Riksskatteverket har intresse av att anpassa detta till EU, men det hade väl inte skadat att man hade genomfört en reform nu. Då hade man åtminstone varit säker på att det hade hänt någonting. Vi vet ju inte vad Riksskatteverket kommer fram till. Lars Biörck har positiva förhoppningar när det gäller Miljödepartementet. Jag tycker att han är väl optimistisk. Där har man ju aldrig förstått någonting om denna hobby.
Herr talman! Max Montalvo har alldeles rätt. Jag är optimistisk. Framför allt när det gäller den viktigaste delen, dvs. försäljningsskatten, är det bara att konstatera att ärendet måste behandlas på rätt ställe i rätt sammanhang. Man kan inte bryta ut frågan. Jag tycker att vi båda skall vara glada och positiva och se fram emot att det kommer någonting som gynnar motorentusiasterna.
Herr talman! Lars Biörck, jag tackar för optimismen och ser fram emot att det så snart som möjligt kommer en proposition från regeringen på detta område. Då blir det någonting gjort.

Herr talman! Jag är mycket glad över att riksdagen snart skall fatta ett beslut om vägskattebefrielse för fordon som är äldre än 30 år. Både jag och mitt parti, Moderaterna, har länge drivit krav om förbättringar för dem som är aktiva inom motorhobbyområdet. Detta förslag är bara ett av flera som finns i en speciell motorhobbyutredning. Den innehåller det förslag som riksdagen nu har möjlighet att behandla. Den innehåller också andra förslag, bl.a. För Moderaterna är målsättningen helt klar. Vi vill genomföra Motorhobbyutredningens förslag. Socialdemokraterna har glädjande nog ställt upp på detta förslag. Det länder dem till heder. Men jag minns debatten om en något större fråga i denna kammare. Man pratade om steget att införa löntagarfonder. Med det menade man att man inte skulle gå så mycket längre än man gjorde med det beslut som då fattades. Jag undrar om Socialdemokraterna också ser på det förslag som finns i detta betänkande som ett steg, dvs. att man inte är beredd att gå vidare. Eller delar Socialdemokraterna uppfattningen att även de andra förslagen i Motorhobbyutredningen bör genomföras? Jag vet att det finns många människor ute i landet som vill få besked på denna punkt. Jag vore därför tacksam om Socialdemokraterna kunde göra ett klarläggande.

Herr talman! Vi socialdemokrater har ställt oss bakom detta förslag, men något löfte om att detta skulle vara ett steg för att gå vidare kommer vi inte att ge.
Herr talman! Jag tackar för detta besked. Det är ganska klarläggande.

Herr talman! Nästan det värsta jag visste när jag var liten var när min mamma sade: ''Vad var det jag sa! Du skulle ha hört på mig.'' Hon hade förmanat mig och ändå hade jag gjort precis det som hon hade sagt att jag inte skulle göra med de följder som hon hade varnat mig för. Ändå har jag lust att säga i dag: ''Vad var det vi sa!'' Hade den borgerliga majoriteten i lagutskottet lyssnat på oss socialdemokrater, hade förhållandena i dag varit annorlunda. Det här betänkandet handlar om jämkat skadeståndsansvar enligt produktansvarslagen. I lagutskottet ansåg vi socialdemokrater angående betänkande 1991/92:14 att EG-direktivet inte hindrade oss i Sverige från att behålla jämkningsregeln i skadeståndslagen också för produktskador. I det moderna samhället är det omöjligt för den enskilde konsumenten att själv undersöka och bedöma varors egenskaper. Den enskilde tvingas att lita på att tillverkaren och distributören noggrant kontrollerar sina produkter och informerar om eventuella skaderisker. Därför ansåg vi det särskilt viktigt med ett fullgott skydd för konsumenten vid produktskador. En jämkning enligt mönstret i EG-direktivet innebar en försämring, och vi reserverade oss mot det beslutet. I betänkande 1992/93:LU9 behandlades ett nytt förslag om jämkning av skadestånd om den skadade själv genom vårdslöshet eller uppsåtligen vållat skadan. Vi ansåg inte heller den här gången att skadeståndet skulle jämkas. direktivet gav ett sämre skydd vid personskada än skadeståndslagens regel. Vi ville inte försämra för konsumenterna och trodde inte att det skulle bli särskilt betungande för dem som har ansvaret för produktskador. I och med EES-avtalet och EG-direktivet är det i dag omöjligt att införa en svensk jämkningsregel som är förmånligare för de skadelidande. Om man hade följt propositionens förslag hösten 1991, eller i alla fall avvaktat, hade situationen varit annorlunda. Då hade man kunnat föra en sakdiskussion om särskilda jämkningsregler i produktansvarslagen utifrån de erfarenheter som vi har fått under det år som lagen har tillämpats. Det är inte heller någon idé med en utvärdering och uppföljning. Herr talman! Jag ville bara säga att jag tyckte att det var oöverlagt och förhastat att införa en jämkningsregel i produktansvarslagen.

Herr talman! Jag tycker att det är en mycket märklig debatt som Carin Lundberg försöker att få i gång. Detta är ju ett motionsyrkande som socialdemokraterna har haft vid ett flertal tillfällen. Nu har man emellertid backat och bara avgett ett särskilt yttrande. Om denna regel hade införts i produktansvarslagen hade man i alla fall fått lov att ta bort den nu. Det är mycket märkligt att socialdemokraterna kommer så här i efterhand, när man ser att detta var fel enligt EES-avtalet. Carin Lundberg sade att om detta hade gjorts tidigare, hade vi i dag kunnat föra en sakdiskussion. Det hade ju varit till intet förpliktande, Carin Lundberg, eftersom EES-avtalet reglerar hur detta skall gå till. Att komma i efterhand och säga att man inte kan reservera sig på grund av EES-avtalet och att det hade varit bra om socialdemokraterna hade fått gehör för sin motion tidigare är som att kasta in jästen efter degen.
Herr talman! Margareta Gard sade att vi socialdemokrater i lagutskottet har backat och att det är ett märkligt beteende. Jag tycker att ledamoten borde ha läst betänkandet bättre. Vi ville visa att man inte hade behövt att genomföra denna försämring. Nu när den är genomförd går det inte enligt gällande EES-avtal och EG-direktivet att förändra det hela. Det är faktiskt ett argument som EG-motståndarna kan tänkas använda i debatten som ett exempel på hur det inte skall gå till.
Herr talman! Vi har ändå en skadeståndslag som träder in, och den är ganska generös, måste jag säga. Det råder alltså inte någon rättslöshet när det gäller produktansvaret. Man har alltså att välja mellan två lagar och kan då välja den lag som är mest generös. Det är också anledningen till att vi en gång sade nej. Vi ville ha samma regler för våra producenter som deras konkurrenter ute i Europa har. Detta är väldigt viktigt, och det insåg den borgerliga majoriteten. Vi måste ge våra företag samma regler som deras konkurrenter har. Det var anledningen till att vi då inte ville införa en strängare regel i produktansvarslagen. Nu har man kommit fram till att enligt EES-avtalet gäller denna likformighet för alla företag. Jag tycker att det är något märkligt att Carin Lundberg kommer så här i efterhand och säger att om vi hade gjort detta tidigare, hade vi kunnat föra en sakdiskussion. Det är väldigt viktigt att vi har samma regler som andra länder har.
Herr talman! Jag noterar att också Margareta Gard backar, precis som hon sade att jag hade gjort. Vi tyckte att man inte skulle försämra för konsumenten. Det var därför som vi inte ville ha den förändring som den borgerliga majoriteten genomförde. Med mitt inlägg ville jag bara säga att nu är det här gjort och att det inte går att göras bättre. Vi beklagar det.

Herr talman! I det ärende som kammaren nu har att behandla, jordbruksutskottets betänkande JoU22, tas bl.a. upp ett nytt stöd till ekologisk odling och förstärkta resurser till trädgårdsnäringen. Till betänkandet finns fyra reservationer fogade, varav två är socialdemokratiska. Även om vi socialdemokrater har givit uttryck för meningsskiljaktigheter också på andra delar i betänkandet nöjer jag mig med att kommentera de socialdemokratiska reservationerna. Herr talman! Jag vill först säga att vi socialdemokrater gläder oss åt att det nu har framlagts en proposition på detta område, vilket också framgår av den socialdemokratiska jordbrukspolitiska motionen från januari i år. Vi delar jordbruksministerns uppfattning som kommer till uttryck i proposition 1993/94:157, att ''ekologisk odling bör ses som en del i en strategisk satsning för svenskt jordbruk''. miljoner kronor till stöd för ekologisk odling är en bra ansats anser vi att det är helt otillräckligt. Det är just därför som reservation 1 har tillkommit. I Sverige behövs en utökad areal ekologisk odling. Efterfrågan på vissa alternativodlade produkter överstiger redan i dag tillgången. I snabb takt ökar konsumenternas intresse för dessa produkter. De är t.o.m. beredda att betala högre priser för de livsmedel som utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel framställts ekologiskt eller på ett naturnära sätt. Bristen på ekologiska produkter kan faktiskt skada marknaden. Om varorna saknas i butikshyllorna, vilket jag menar att de alltför ofta gör i dag, är risken stor att konsumenterna slutar att köpa dessa produkter. Av bl.a. dessa skäl förekommer det att ekologiskt odlad spannmål har importerats till Sverige för att hjälpligt klara vårt lands efterfrågan. Sveriges jordbruk har enligt min mening utomordentligt goda klimatiska, traditionella och kunskapsmässiga förutsättningar för framställning av ekologiskt odlade produkter. Det borde vara en gemensam strävan att vi inom landet skall vara så gott som självförsörjande med dessa produkter. Även i exporthänseende är den ekologiska odlingen en produktion som borde kunna utökas avsevärt. På den europeiska livsmedelsmarknaden bör svenska högkvalitativa produkter utan restsubstanser från själva odlingen kunna få en framskjuten plats. För att göra detta möjligt krävs ett starkt stöd från statsmakterna. I reservation 1 föreslår vi att anslaget förstärks med ytterligare 30 Herr talman! I reservation 4 tar vi upp en fråga på det internationella området, där det enligt vår mening finns brister i regeringens miljöpolitik. Bl.a. är det nödvändigt att följa och aktivt försöka påverka miljöutvecklingen i olika internationella forum. Som ett led i detta arbete menar vi socialdemokrater att de tekniska attachéerna och lantbruksråden skall ges ett tydligt miljöuppdrag att bevaka forskning och teknisk utveckling samt ländernas miljöpolitik. Vi är helt klara över att frågan om organisation och fördelning av arbetsuppgifter bland utlandspersonalen hör till regeringens kompetensområde. Men vi socialdemokrater menar att riksdagen bör uttala nödvändigheten av denna förstärkning av vårt internationella miljöarbete. Herr talman! Jag vill slutligen yrka bifall till reservationerna 1 och 4 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I betänkandet om stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäring har Ny demokrati en reservation beträffande trädgårdsnäringen. Vi ser en god framtid för den ekologiska odlingen, vilken föregående talare talade sig varm för. Det finns speciella förutsättningar att klara ekologisk odling just i Sverige. Vi kan dra nytta av vårt klimat. Det finns också speciella förutsättningar för utsädesodling just i Sverige. Vi måste hela tiden söka de nischer där vi har fördelar och utnyttja dessa. Man skall inte bara ha en storskalig syn på jordbruken. Här finns möjligheter för småföretagare inom jordbrukssektorn att visa framfötterna. När det gäller trädgårdsnäringen är jag däremot orolig för att vi i Sverige inte ges förutsättningar att konkurrera på lika villkor med viktiga konkurrentländer. Arbetskostnaderna för den intensiva trädgårdsodlingen slår hårt på produktens pris. Samtidigt är man beroende av tidsfaktorn. Man måste skörda en viss dag. Jordgubbar kan inte vänta på fälten till nästa dag. Men man saknar personal som är villig att utföra arbetet. Trots den enormt höga arbetslösheten hade åtskilliga odlare förra året problem med att få produkterna skördade. Man har alltså lyckats så långt att man har fått fram produkten. Men sedan, i sista ledet, får man den inte skördad tack vare att anvisad personal tröttnar. De tycker att det är för varmt och att de får börja arbeta för tidigt osv. Man är helt enkelt beroende av speciell arbetskraft, men de lokala länsarbetsnämnderna medger inte sådan. Detta är just nu en aktuell fråga som hör samman med trädgårds och bärodlingen. Den behandlas av ansvariga myndigheter på ett icke tillfredsställande sätt. Om man inte har en lösning skall man låta de berörda trädgårdsodlarna föreslå lösningarna och sedan acceptera dessa. Håll inte på och konstra på det sätt som arbetsmarknadsmyndigheterna nu gör! Vad det ger för resultat har vi sett -- bär som ruttnar bort. Det är en felaktig inställning till trädgårdsodling. Det är även viktigt att utskottet är positivt till ett stöd för att stimulera exporten av trädgårdsprodukter. Vi nydemokrater är normalt sett emot alla stöd, men just för att komma i gång med småföretagandet kan man acceptera sådana saker. Det behövs dock en komplettering när det gäller anställningsreglerna för tillfällig arbetskraft. Det skall inte vara krångliga och svårare och medföra större kostnader än t.ex. västra Tyskland har för sin arbetskraft. Vi måste hela tiden inse att det är genom småföretagarna som vi kan växa. Därför är det enormt viktigt att de kan få del av dessa pengar. Jag vill samtidigt påpeka att produktutvecklingen inom trädgårdssektorn är utomordentligt viktig. De konsumentfärdiga grönsaksprodukterna har tagit en snabb marknad i såväl USA som England och Frankrike. Det sker en snabb förändring. Sverige måste hänga med. Vi har gjort det genom investeringar, men produkterna går då till snabbmatsrestaurangerna. De tvättade, hackade och färdigförpackade grönsakerna måste ut till konsumenterna. Det måste bli enkelt för konsumenten. Då ökar man också konsumtionen. Det är precis vad som har skett i USA och i England. Vi måste hänga med. Det finns anläggningar i t.ex. Östergötland. Men vilka driver anläggningarna? Jo, flitiga f.d. lanthandlare, som har fattat galoppen. De ser vad konsumenten vill ha. Men det sker genom snabbmatskedjorna. Det är dags att produkterna levereras direkt till konsumenten. Jag väntar mig att de signalerna skall ges när det gäller trädgårdsodlingen. Vi måste anpassa produkterna till konsumentens krav. Det gäller både utförande och smak. Jag vill också beröra den svenska fruktodlingen. Nere i restaurangen var det länge sedan vi såg några svenska äpplen. Men när man talar med fruktodlarnas representanter, får man veta att de mycket väl kan leverera svenska äpplen året runt bara vi vill ha sådana. Producenten kan leverera. Det är inte där problemet sitter. I dag är ekonomin inom fruktodlingen ohållbar. Just under den tid då det finns svenska äpplen att sälja pressar man priserna till en för producenten orimligt låg nivå. Vi konkurrerar på det sättet ut hela vår egen odling. Den är snart ett minne blott, om vi inte gör någonting. Det krävs en översyn, där man studerar distributionen och marknadsföringen. Framför allt behöver vi en förpackad frukt, som kommer fram till konsumenten oskadad. Frukten har i dag inte ett acceptabelt utseende när den ligger i hyllan, om det inte är fråga om behandlad frukt från andra länder. Vi måste åstadkomma en produktutveckling, som är en del av odlingen. Det räcker inte med att bara odla produkten. Man måste också få fram den till konsumenten i acceptabelt skick, dvs. med hög kvalitet. När det gäller trädgårdsnäringen yrkar jag, herr talman, bifall till vår reservation nr 3.

Herr talman! Det politiska språket karakteriseras ofta av något slags periodicitet. Användningen av begrepp och ord blir en modebetonad verksamhet. I dag säger sig alla egentligen stödja ekologisk odling. I detta begrepp kan man lägga in vilken betydelse man önskar. Jag tycker ändå att det hänt något väsentligt i den meningen att allt fler -- och jag är övertygad om snart sagt alla -- kommer att omfatta principen att vår livsmedelsproduktion måste bygga på naturgivna förutsättningar, vilket det konventionella jordbruket inte har gjort. Så enkelt är det. Det är glädjande med en sådan utveckling. Man kan beklaga att den har tagit lång tid och att den har motverkats av mäktiga krafter. En stor del av kemikalieindustrin och växtförädlingsverksamheten samt andra mäktiga krafter har självklart haft ett intresse av att fördröja övergången till mer naturgivna produktionssätt. Det är bra att den delen av förändringsarbetet är avklarat. Man kan ha olika former för stödet till denna verksamhet. Vi från Vänsterpartiet anser det lämpligt att studera tillämpningen av de traditionella stödformerna. Vår åsikt är att man måste se över arealstödet och göra det likformigt över landet, ett rakt arealstöd. Då kan man hävda att arealstödet tillkom för att ge odlaren en i princip oförändrad inkomstnivå. Det är klart att förutsättningarna då förändrades. Det är ett pris som vi måste betala. Stödet skulle gynna dels de ekologiska odlarna, dels jordbruksproduktionen i norra Sverige och i Norrlands inland, vilket från många synpunkter är önskvärt. Det skulle också minska administrationen. Man skulle kunna föra över tyngdpunkten mot ekologisk odling utan att öka statens kostnader. Spannmålsöverskottet måste finansieras på något vis. Ett av instrumenten för detta har varit den s.k. förmalningsavgiften. Av ekologiskt odlad spannmål finns det ingen överproduktion. Det exporteras i dag praktiskt taget ingenting. På något vis borde vi kunna hitta en konstruktion, där pengar från förmalningsavgiften skulle kunna gå tillbaka. Den måste ju betalas även av dem som odlar med ekologiska produktionsmetoder. Vi kan naturligtvis begagna olika metoder för att öka stödet. Men vad vi nu kan konstatera är att det i riksdagen och i samhället i stort råder en samsyn om behovet av att gynna denna produktion. Ju snabbare vi kan göra det, desto bättre. Det har sagts tidigare här att det finns en konsumentefterfrågan. Den bör inte vara otillfredsställd alltför länge. Föreställningen att konsumentens makt alltid kan matcha de stora ekonomiska intressena tror jag är överdriven i många fall. Det har också betydelse för hur vi ser på vår förmåga att hävda vårt lantbruk i ett större sammanhang i Europa och på möjligheterna att utnyttja högkvalitativa livsmedel också som exportvara. Den uppfattning som vi har och som jag har gett uttryck för i min meningsyttring står jag naturligtvis bakom. Men jag inskränker mig till att yrka bifall till meningsyttringen vad gäller mom. 2.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 22 behandlas regeringens proposition om stöd till ekologisk odling och till trädgårdsnäringen samt frågan om kravet på betestvång för mjölkkor och ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrker regeringens förslag på alla punkter utom på en. Den punkten gäller regeringens förslag om att det tidigare anslaget beträffande stöd till skuldsatta jordbrukare som drabbats av avregleringen, omställningen, skulle utvidgas till att tillämpas även avseende skuldsatta trädgårdsföretagare. Oppositionen -- bestående av socialdemokrater, vänsterpartister och nydemokrater -- röstade emellertid bort anslaget vid ett tidigare plenum här under våren. Regeringssidan, som ansåg regeringens förslag välmotiverat, har därför nu inte kunnat tillstyrka regeringsförslaget. Vi förutsätter dock att regeringen i lämpligt sammanhang återkommer till riksdagen med förslag om att det vid behov skall vara möjligt att ge stöd till skuldsatta trädgårdsföretagare. Herr talman! Då det gäller frågan om ekologisk odling finner utskottet flera skäl som talar för att den ekologiskt odlade arealen nu bör öka. Detta ligger väl i linje med tidigare fattade beslut om miljömålet. Och kan då konsumentintresset bli något större, blir det mer än en liten nischproduktion. Det finns goda förutsättningar för ekologisk produktion i landet. Möjligheterna till ökad avsättning av produkterna såväl inom som utom landet synes nu också bli större. Förhandlingarna om ett svenskt EU-medlemskap, vilka nu avslutats, gav också ett resultat som bör innebära goda möjligheter till en ökad ekologiskt odlad areal i landet. Sverige får tillgång till EG:s stöd till ekologisk odling och miljövänliga produktionsmetoder under förutsättning att det blir en svensk medfinansiering. Dock måste det framhållas att den ekologiska odlingens omfattning och lönsamhet framöver i helt avgörande grad främst är beroende av efterfrågan på marknaden. En överproduktion på området skulle snabbt leda till sänkta priser och därmed till olönsamhet, med negativa konsekvenser för många seriöst satsande odlare. Utskottet har trots detta satt upp målet att 10 % av landets odlade areal år 2000 bör kunna vara ekologiskt odlad. Regeringens förslag, som tillstyrks, innebär att den ekologiska odlingen utöver nuvarande anslag för marknadsföring m.m. tilldelas 2 miljoner kronor budgetåret 1994 95. Därmed avstyrks motionsyrkandena. som karensår, har utskottet inte kunnat gå till mötes. Förslaget strider mot grundtanken i 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Produkter som odlas på omställd mark får inte gå till livsmedel. Vid en övergång till EG:s regelverk kan förslaget inte realiseras. Dock utvidgas möjligheterna för stöd till ekologisk odling i sammanhanget, som jag tidigare har framhållit. Herr talman! Då det gäller trädgårdsnäringen delar utskottet regeringens bedömning att det finns förutsättningar för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk trädgårdsnäring. Vid ett medlemskap i EU blir konkurrensen hårdare. Med tanke på den nyligen antagna GATT-överenskommelsen finns det starka skäl för ytterligare insatser som bidrar till ökad konkurrenskraft hos svensk trädgårdsnäring. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till åtgärder, och flera av motionsyrkandena kan då i huvudsak anses tillgodosedda i utskottets skrivning här. Vidare pågår ett arbete med att utvärdera ett antal aktiva bekämpningsmedelssubstanser och med en harmonisering beträffande synen på risker med bekämpningsmedel i Norden. Syftet är att få till stånd gemensamma arbetsrutiner för dokumentationskrav, kriterier för godkännande, utvärderingar samt informationsutbyte när det gäller biocider. Härigenom kan också motionen anses tillgodosedd i detta avseende. I betänkandet behandlas, som sagt, också frågan om betestvång för mjölkkor. I det sammanhanget har Patrik Norinder skrivit en motion, vari han yrkar att länsstyrelsen skall vara dispensmyndighet i frågor om undantag för kravet på betesgång. Enligt motionen är det betydelsefullt att få en likartad bedömning av dispensfrågorna såväl mellan kommuner som inom större regioner. Det får inte vara så att en kommungräns ger olika bedömning av sådana ärenden. Det får heller inte vara så att det är stora skillnader t.ex. mellan förutsättningarna i södra Sverige och förutsättningarna i norra Sverige. Jag vill också påpeka här att Riksdagens revisorer i ett utlåtande hävdat den uppfattning som Patrik Norinder ger uttryck för i sin motion. Utskottet ansluter sig i princip till de intentioner som det talas om i motionen. Men man har i det här sammanhanget ansett att det enligt 24 § djurskyddslagen är den kommunala nämnden, som har tillgång till djurskyddsutbildad personal, som skall sköta de här dispensfrågorna. Annars finns ju uppfattningen att dessa i stället borde föras över till länsstyrelsen. Utskottet har i det här sammanhanget dock mycket kraftfullt påpekat att det är viktigt att bedömningarna är likartade. Man har också påpekat att det finns goda möjligheter till överklagan till länsmyndigheten i sammanhanget. Därför har man ansett den motionen besvarad. Nydemokraterna säger i sin reservation om trädgårdsnäringen att man vill ha en utredning av konsekvenserna för svenska odlare när det gäller den prisdumpning som ibland uppträder. Vi finner det inte meningsfullt att för närvarande göra en sådan utredning. Regeringens förslag går ut på att stärka trädgårdsnäringens konkurrenskraft i samband med EU-inträdet. Därför följer man väldigt noga och uppmärksamt vad som sker på området. Mot den bakgrunden har vi inte kunnat ställa oss bakom de krav som förs fram i reservationen. I den socialdemokratiska reservationen, nr 4, tas miljöbevakningen av tekniska attachéer och lantbruksråd upp. Man menar att det finns brister när det gäller denna verksamhet. Utskottet vill erinra om att lantbruksrådens uppgifter ursprungligen reglerades i en regeringsförordning med instruktion för lantbruksråden och lantbruksattachéerna. De har till uppgift att bevaka vad som sker i sina respektive bevakningsområden. Samma sak gäller miljöråden, som på motsvarande sätt skall bevaka vad som sker i omvärlden när det gäller miljön. Utrikesdepartementet att intensifieras och man kommer också att utbilda de människor som sysslar med detta. Därför menar majoriteten att det inte finns någon anledning att nu gå reservanterna till mötes på den här punkten. Herr talman! Jag yrkar till sist bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är riktigt som Ingvar Eriksson säger att det finns ett uppdrag för miljöattachéer och lantbruksråd att följa miljöpolitiken i respektive land. Men det är enligt vår mening inte tillräckligt tydligt utsagt att de också skall följa forskning och teknisk utveckling samt miljöpolitiken i övrigt i respektive land. Det är mycket viktigt att vi får nära rapportering om detta. Det är av det skälet som vi i reservationen har uttryckt oss på det här sättet och menat att det är oerhört viktigt att få fram just en noggrannare rapportering på det området.
Herr talman! Jag håller givetvis med om att det är viktigt att denna bevakning sker på ett bra och kunnigt sätt. Jag sade också i mitt anförande att det i det här sammanhanget pågår intensifierade insatser genom Utrikesdepartementets försorg. De syftar också till att utbilda den personal som sysslar med detta. Med hänsyn till det vill jag än en gång upprepa att det inte finns någon bärande anledning till att nu ta upp den här frågan ytterligare. Frågan följs alltså mycket noga. Inte minst i EU-sammanhang upplever vi den konkreta uppföljningen av miljöpolitiken i de länder som är aktuella i det sammanhanget. Det kan tas som ett gott exempel på att man kan nå framgång genom de här insatserna. Vi har av det skälet inte ansett att vi bör gå med på det krav som ställs i reservation nr 4.

Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande JoU22 utom på punkt 2 där jag yrkar bifall till reservationen av Carl Omställningsbeslutet var inte bra. Att lägga så mycket pengar på att lägga ned i stället för att satsa på att bygga upp ser vi som oförnuftigt. Kds har motionerat och även reserverat sig i utskottet i fråga om det ekologiska jordbruket. Vi kräver att delar av omställningsarealen skall kunna användas till att starta ekologiskt jordbruk på. Vi är oerhört positiva till att jordbruksutskottet tillkännager att vi skall ha målsättningen att till år 2000 ha 10 % av åkermarken konverterad till ekologiskt jordbruk. Eftersom kds har arbetat för ett arealbidrag för det ekologiska jordbruket är vi tacksamma för att det nu blir omkring 200 kr per hektar i arealbidrag till det ekologiska jordbruket. Nu förpliktigar faktiskt ett sådant tillkännagivande. Vi måste handla. Då hade det varit bra om utskottet och riksdagen hade kunnat ta ställning för kds förslag och i den här frågan beslutat tillåta ekologisk odling på viss del av den omställda marken utan krav på återbetalning. Vi har faktiskt 120 000 hektar mer omställt än vad som krävs enligt de trädeskrav EU ställer upp. Enligt det program som EU har skall det behövas 250 000 hektar i träda. Det gör att vi borde kunna ta till vara delar av den här marken för att bygga upp ett ekologiskt jordbruk. Sköredeutfallet från en ekologisk odling är dessutom så pass mycket lägre att det inte bidrar till att skapa något överskott som vi får problem med på exportsidan. Efterfrågan på ekologiskt odlade livsmedel har vi hört här bara ökar, såväl i Sverige som i våra grannländer. Sverige skulle alltså kunna ta vara på den här arealen och skaffa sig fördelar i form av ökade marknadsandelar. Jag beklagar att vår motion inte har tillstyrkts. Jag betraktar det som en nationalekonomiskt dålig affär. Vårt förslag hade inte kostat en skattekrona, medan Socialdemokraternas förslag driver upp lånebehov och statsskuld. Troligen gör även Vänsterns förslag det. Vi från kds sida kommer att målmedvetet arbeta vidare för att få hela det ekologiska program som jordbruksutskottet har tagit ställning för förverkligat. Synd bara att vi inte redan nu tar ett rejält kliv in i förverkligandet av de stolta orden och åtagandena.

Herr talman! Jag berörde i mitt anförande skälen till att vi inte kunde tillstyrka Carl Olov Perssons plädering för den motion som jag har för mig har väckts av Harry Staaf. Staten och odlarna har träffat en överenskommelse som gäller 1990 års jordbrukspolitik. Den innebär att omställd mark inte får användas till livsmedelsproduktion. Det är av det skälet som vi inte kan tillstyrka den här motionen. Jag vill också, som jag gjorde i mitt anförande, påpeka att i EU-sammanhang uppstår helt andra möjligheter till stöd -- en form av miljöstöd -- för att utveckla också den svenska ekologiska odlingen med hjälp av pengar från EU, förutsatt att vi själva är beredda att bistå med medel i samma omfattning. Det är uppenbart att detta är mycket intressant. Vi har förhoppningar om att kunna använda dessa medel för att gå vidare. Carl Olov Perssons resonemang om att skördeutfallet är lägre är riktigt, men det hjälper inte när principen är fastlagd, att vi inte skall odla livsmedel på den omställda marken. När det gäller själva den ekologiska odlingens utveckling tror jag att det också finns risker om man går för fort fram. Det är därför vi från regeringens sida har valt den försiktiga linjen, att ge en klar signal om vad som gäller och en lagom stor stimulans för detta. Det är viktigt att vi får en lugn och stabil utveckling av den ekologiska odlingen. Då kommer vi att få duktiga odlare. Man kommer att få en stabil ekonomi och lönsamhet. Risken är annars, om vi får en för snabb övergång av för stora arealer, att man får stora överskott och kraftiga prisfall. Därmed slås lönsamheten undan för dem som är skickliga och dugliga odlare. Det vore det värsta som kunde hända. Jag vill därmed hoppas att Carl Olov Persson och vi andra i utskottet som i övrigt är överens skall kunna hantera de här frågorna på ett ansvarsfullt sätt även i framtiden.
Herr talman! Det är kanske onödigt med en debatt mellan representanter för regeringspartier i kammaren, men jag ville säga att vi ju kan utnyttja tiden fram till 1996 som karenstid. Vi kan visa vägen för att uppnå det mål som vi har slagit fast. Det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det finns någon risk för att det skulle bli för mycket av ekologiskt odlade livsmedel så att det skulle slå undan benen för fortsatt produktion på grund av låga priser. Jag tror inte att stimulansen att få använda de åkermarker som blir över vid omställningen för ekologisk odling på något sätt hade skadat. Det hade snarare byggt upp intresset för ekologiskt jordbruk och gjort att vi kanske hade kunnat uppnå målet 10 %.
Herr talman! Om man inte har odlat den omställda marken alls fram till 1996, är det öppet att börja odla direkt. Jag finner inte att det skulle vara några större problem i det sammanhanget. Jag tror inte att det behövs några speciella beslut för detta. Kan man bevisa att marken har legat i träda eller att det inte odlats livsmedel och använts handelsgödsel eller växthusmedel, klarar arealen prövningen.
Herr talman! Vi förordar i vår motion, och i reservationen finns det också texter som innebär det, att en förhandling skall ske och avtal upprättas om att all jordbruksmark skall tas i anspråk för ekologiskt jordbruk och pågå under minst fem år. Jag tycker att vi i riksdagen har möjlighet att besluta om detta -- omställningsbeslutet har vi ju ändå rört i så pass mycket under åren som gått.
Herr talman! Carl Olov Persson försökte ge skenet av att det socialdemokratiska förslaget, att yttterligare stödja ekologisk odling med 30 miljoner, skulle driva på lånebehovet i statskassan. Då vill jag bara erinra honom om att de 30 miljonerna ryms inom den budget som socialdemokraterna presenterade i januari. Den budgeten slutade på en förstärkning av statskassan med 5 miljarder.
Herr talman! Det kan mycket väl vara så att de ryms i det socialdemokratiska budgetförslaget. Det innehöll ju en hel del skattehöjningar och ett och annat som vi kanske inte skulle vilja ha i det här läget när vi behöver få i gång sysselsättning. Jag tror inte att man kan resonera på det viset. Det är ändå en budgetpost. Vårt förslag innebär inte en krona i skattekostnader och ger, såvitt jag kan förstå, mycket mera än socialdemokraternas förslag.
Herr talman! Jag upprepar att det socialdemokratiska budgetalternativet innebar en förstärkning av statskassan på 5 miljarder. Som Ingvar Eriksson sade i sitt inlägg om den omställda marken är det bara att köra i gång med alternativodling om marken legat i träda till 1996. Det är ju vad Carl Olov Persson är ute efter.
Herr talman! Jag måste återgå till de fem miljarderna, även om vi inte skall ha en budgetdebatt här. Där var det fråga om skattehöjningar och minskade bidrag. Vad socialdemokraterna där föreslog på jordbrukssidan var en katastrof för det öppna landskapet och för odlingen över huvud taget. Det har konstaterats i kammaren tidigare att det kunde innebära så pass mycket att vi skulle få lov att lägga ner 700 000 hektar åkermark. Jag tycker inte att vi skall vara glada åt den typen av förslag.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar finns nästan 50 olika motionsyrkanden. Alla yrkanden utom ett har utskottet avstyrkt. En av motionerna, motion Jo208, har utskottet emellertid ställt sig bakom och vill ge ett tillkännagivande till regeringen. Motionärerna är Lennart Brunander och jag själv. Anledningen till att Lennart Brunander, som är Centerns företrädare i jordbruksutskottet, ej deltar i debatten i dag är att han är i Sydafrika och tjänstgör som valövervakare. I vår motion Jo208 pekar vi på att det är förhållandevis små arealer som odlas ekologiskt i vårt land. Vi gör bedömningen att arealerna behöver öka. Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter har ökat under senare år. Bristen på ekologiskt odlade produkter kan skada marknaden. Ibland saknas ekologiskt odlade produkter i butikshyllorna, och då kanske konsumenterna tröttnar, slutar att efterfråga sådana och väljer andra varor i stället. Fortfarande är det alltså små arealer som odlas ekologiskt. Vår motion går ut på att den arealen skall utökas. Vi föreslår att riksdagen ställer upp ett mål att 10 % av arealen skall vara ekologiskt odlad år 2000. Vi föreslår att regeringen snarast utarbetar ett förslag till hur detta mål skall uppnås. hemställer att regeringen utarbetar ett program med målsättningen att 10 % av åkerarealen bör vara ekologiskt odlad år 2000.'' Vi två centermotionärer uttrycker vår stora tillfredsställelse med utskottets välvilliga behandling. Till sist vill jag understryka vikten av information och upplysning gentemot både producenter och konsumenter. Det är också viktigt med forskning.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

Herr talman! Kemikaliefrågorna är ett av Socialdemokraternas prioriterade områden inom miljöpolitiken. Det var vi som utformade lagen om kemiska produkter, och det var vi som tillsatte Kemikalieinspektionen. Det var också en socialdemokratisk regering som tog de första initiativen till en begränsning av skadliga kemikalier. Det var också Socialdemokraterna som beslöt att halvera bekämpningsanvändningen inom jordbruket. När den borgerliga regeringen presenterade propositionen om kemikalieanvändningen kunde man i tidningarna läsa att amalgamet skulle förbjudas. Nu var det inte så. Något förbud har regeringen aldrig föreslagit. Regeringens förslag innebär endast att regeringen skall ta upp överläggningar med tandvårdens huvudmän för att fasa ut användningen av amalgam ur tandvården. Trots mångårig debatt och trots en mängd vetenskapliga bevis för att kvicksilvret är både miljö och hälsofarligt har regeringen inte lyckats föreslå någon lagstiftning om förbud. I detta fall, där det föreligger en sådan uppenbar risk för hälsa och miljö, anser vi att ett förbud vore både effektivt och nödvändigt. Frågan om amalgamets farlighet har dragits i långbänk ända sedan vår tid i regeringsställning. Vi tillsatte Avvecklingsutredningen, vars resultat ligger till grund för regeringsbeslutet. Tidsgränserna för en avveckling av amalgamet slogs då fast. Trots detta föreslår inte regeringen någon lag. Jag undrar: Är det ovilliga tandläkare som styr den borgerliga politiken? Andra viktiga åtgärder på det här området är att se till att tandläkarna får betydligt bättre utbildning om alternativa tandlagningsmaterial. Tandläkarna själva säger att amalgam är lätt att använda, man behöver bara blanda och sedan applicera materialet. Så snart det har stelnat är det bara att slipa bort överflöd, och så är det färdigt. Därmed blir också amalgam billigt för patienten. Plaster och keramiska material kräver betydligt större kunskaper och kräver att tandläkaren har bra handlag och rätt teknik. Ofta tar det också längre tid, och det syns naturligtvis på tandläkarräkningen. Tandläkarna måste få kunskap om alternativa material redan i grundutbildningen. De läkare som är verksamma måste ges en bra och effektiv vidareutbildning. Förbjuder man amalgam behövs inga vidare åtgärder. Om ett förbud inte kommer till stånd bör prissättningen ändras, så att människor som kanske inte har det så gott ställt inte väljer amalgam och dess risker av ekonomiska skäl. Det är också nödvändigt att tandläkarna bättre lär sig känna igen biverkningarna av olika tandvårdsmedel. Det gäller i hög grad amalgamet, men det gäller också många av de nya materialen. Det finns patienter som har bytt tandfyllningar både tre och fyra gånger för att tandläkarens kunskaper om vad materialen innehåller har varit bristfälliga. Ett exempel utgör de patienter som är allergiska mot titan. De kan reagera våldsamt mot kompositer eller plaster, eftersom dessa material ofta innehåller det vita färgämnet titandioxid. På denna punkt fick vi en positiv skrivning i betänkandet. Jag förutsätter därför att regeringen snarast vidtar de åtgärder som behövs vidtas. I övrigt är propositionen, som har det ambitiösa namnet Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället -- åtgärder för att minska riskerna vid kemikaliehanteringen, tämligen slätstruket. Precis som många andra av regeringens propositioner på miljöområdet innehåller den mycket av beskrivningar av hur det är och vilka utredningar som är tillsatta. Regeringens miljöpolitik har därmed blivit ganska slätstruken. Jag frågar mig därför om den borgerliga regeringen verkligen tar miljön på allvar. Det är frivilliglinjen som har dominerat, och mönstret går igen i kemikaliepropositionen. Amalgamavvecklingen är frivillig, och det mesta skall avvecklas på frivillighetens väg. Kemikalieinspektionen skall informera bort farliga kemikalier hos företag, kommunerna skall frivilligt miljöanpassa sina vatten och avloppssystem, och det införda producentansvaret är så löst definierat att i princip vem som helst kan vara producent. Följden har blivit att det råder en hel del oreda på avfallsområdet. Socialdemokraterna anser att lagstiftningen måste stramas åt och ansvaret för avfallet definieras bättre. Vi kräver en rad åtgärder antingen i form av skärpt lagstiftning eller andra styrmedel. Jag kan också konstatera att regeringen tagit fasta på vårt förslag under den allmänna motionstiden att utöka Kemikalieinspektionens budget med 2 miljoner kronor för att stärka arbetet gentemot EU. Det tycker jag är bra. Riksrevisionsverket har nyligen kommit ut med en rapport som är kritisk till myndigheternas information. Bl.a. anser RRV att Kemikalieinspektionen och Riksrevisionsverket skall ge kommunerna bättre stöd när det gäller tillsynen över kemikaliehanteringen. Vi har tagit upp detta problem i vår motion. Men vi anser också att företagen behöver få bättre möjligheter till kunskapsinhämtning. Uppgiften att informera bör inte ligga på de myndigheter vars huvuduppgift är att utöva tillsyn över företagen. Därför föreslår vi att det bildas ett konsultbolag som är delägt av branschorganen och staten. Det kan ske på liknande sätt som när det gäller Institutet för vatten och luftvårdsforskning. Därmed kan kemikaliekompetensen samlas utanför myndigheternas sfär. Det blir lättare för företagen att skaffa den kunskap som behövs. I vår januarimotion krävde vi 100 miljoner kronor av arbetsmarknadspolitiska medel för att sanera gamla miljöfarliga områden. Förslaget bifölls inte av riksdagsmajoriteten. Jag vill fortfarande hävda att de arbetsmarknadspolitiska medlen skall användas på ett sätt som gagnar miljön. Saneringen av mark är arbetskraftsintensiv. Flera projekt är så långt gångna att de kan sättas i gång omedelbart. Använd våra arbetslösa till att utföra dessa nyttiga och angelägna arbeten! Herr talman! Vi står naturligtvis bakom alla de socialdemokratiska reservationer som vi fogat till betänkandet, men vi kommer endast att begära omröstning på reservationerna 1, 4, 5, 13 och 14. I övrigt yrkar jag bifall till hemställan i betänkande

Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag går in tidigare i debatten. Det är ingen sidovördnad mot de debattörer från oppositionen som kommer efteråt. Jag har ett möte med en av de främsta miljöföreträdarna i världen inom kort, och jag måste därför göra den här anpassningen. Det är Maurice Strong som är på besök i Sverige. För närvarande pågår ett mycket stort arbete på svenskt initiativ för att också internationellt föra fram de viktiga kemikaliefrågorna och kemikaliekontrollen med sikte på en långsiktigt hållbar utveckling. På Norra Latin pågår just den här veckan en FN konferens om kemikaliesäkerhet. Där deltar 130 stater och 500 delegater. Det är en global konferens i verklig mening. Där handlar det om att följa upp Agenda 21 kapitel 19. I det sammanhanget föreslås sex programområden för det fortsatta kemikaliearbetet, bl.a. ökad riskutvärdering, harmoniserade grunder för klassificering och märkning, upprättande av riskreduktionsprogram, stärkt nationell kompetens och kapacitet och förhindrad illegal internationell handel. Det gäller t.ex. import av giftiga och farliga produkter som ej är sanktionerad av mottagarlandet. Det är avgörande för den globala utvecklingen att vi ser till att så många av utvecklingsländerna som möjligt kommer med i detta arbete. Vi måste dessutom få i gång styrningen och ledningen av arbetet i de länder som är på väg in i marknadsekonomin och där inte särskilt mycket arbete på det här området har utförts tidigare. Därför har Sverige stött deltagandet från alla de fattigare länderna i världen för att de också skall kunna delta. Syftet är att man skall dela upp jobbet och att OECD-länderna skall dela med sig av erfarenheterna till de fattiga länderna. De fattiga länderna skall inte drabbas av de restriktioner som vi genomför i våra länder. Det är inte meningen att man skall flytta problemen någon annanstans i världen genom att dumpa avfall i fattiga länder därför att de behöver pengar eller genom att kemikalieindustrin flyttar sina marknadsansträngningar när det gäller substanser som vi förbjuder i industriländerna. Jag vill alltså betona hur viktigt det är att vi arbetar internationellt på dessa områden. Det är därför som vi i proposition nr 163 har lagt tonvikten både på det lokala och på det internationella planet. En förutsättning för internationella insatser och framsteg är emellertid aktiva nationella insatser. Man kan alltid önska sig mer. Det var det Åke Selberg ägnade sig åt i sitt anförande. Jag skall gärna ge en del kommentarer till det. Mycket av den kritik som Åke Selberg framförde mot regeringens politik i det här avseendet faller naturligtvis tillbaka på tidigare regeringar. Detta är en process där man måste vara medveten om att utvecklingen har pågått under mycket lång tid. Kemikaliesamhället är ingen nyhet. Det är en ständigt expanderande verksamhet med utnyttjande av mer och mer kemikalier i strängt taget alla samhällen världen runt. Det är riktigt att det har gjorts en hel del. Men vi måste också ständigt förstärka de insatserna. Vi ser nya problem. Mycket av städningsarbetet efter det som har hänt tidigare återstår. Det är där som kretsloppsanpassningen kommer in i bilden. Det är en självklarhet att vi, så långt det står i vår makt, måste undvika att farliga kemikalier blandas in i allsköns avfall. Om så sker blir inte bara kemikalierna ett problem utan det totala avfallsproblemet blir ännu större. Det är den grundläggande synen som har saknats tidigare. Annars skulle man ju ha insett det här problemet och gjort något åt det för mycket länge sedan. Det har varit en av grunderna för kretsloppspropositionen och kretsloppsidéerna. Det är självklart att den här propositionen inte innehåller allt. I en del fall fullföljer vi de idéer som vi hade i kretsloppspropositionen. Vi slår inte omedelbart till med de hårdaste metoderna från samhällets sida. Men signalerna måste vara utomordentligt tydliga. Om ingenting händer på frivillig väg, avtalsvägen, och genom utbildning och information, som är mjuka medel, måste vi också indikera att vi är beredda att gå vidare och ta till hårdare metoder. Vi har tidigare saknat den utvecklingen. Det här innebär alltså att vi naturligtvis fullföljer tillämpningen av de principer som har omfattats av alla, utgår jag ifrån, med försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen som grund. Men vi är också inriktade på att skärpa åtgärderna successivt. Det finns i den här propositionen många sådana indikationer om vad som komma kan. Jag tycker att det är litet tråkigt att Åke Selberg använder svepande formuleringar, för det behöver man inte göra. Det finns mycket klart redogjort i propositionen för vad planerna innebär. Det är ingenting som har dragits i långbänk -- i så fall har det skett under tidigare decennier. Frågorna om amalgamet har nu tagits upp med samma typ av bila hängande i luften. Vi anger klart att förbud är på gång, att det sätts gränser. Att inleda överläggningar med i sammanhanget berörda parter kan aldrig vara något fel, för mycket av praktiken skall ju ske där ute. Det sker inte här i riksdagen, utan praktiken sker hos berörda parter, men man måste ha en tidsgräns att arbeta mot. Den tidsgränsen borde ha satts för länge sedan. Nu kommer den, i den här regeringens förslag. Det ger kraft i de överläggningar som sedan tas upp med berörda parter och branscher. Det är metodiken, och det har ingenting att göra med tvehågsenhet, utan målsättningen är alldeles kristallklar, och den är också tidslagd i den proposition som vi har framför oss. Jag utgår ifrån att min kollega Görel Thurdin, som har arbetat särskilt med det här området, kan ge ytterligare komplettering i det fallet. Så när Åke Selberg höjer rösten på det området, är det för sent. Det som borde ha gjorts för länge sedan är nu planerat och tidslagt och kommer att ske, med de partier i regeringen som nu finns där. Jag vill alltså klargöra denna grundläggande princip, som gäller på varje område: Vi är beredda att använda mycket hårda medel när det gäller att komma åt kvicksilvret, när det gäller att komma åt blyet och när det gäller att komma åt kadmium, liksom när det gäller att komma åt träskyddsmedel och -- självklart -- miljöfarliga batterier. Principen gäller likaså de åtgärder som vi föreslår i fråga om klor och PVC. Vi håller på att arbeta med de frågorna, och också detta är exempel på höjda ambitionsnivåer och ingenting annat. På flera av de här områdena har åtgärder dessutom vidtagits som även de borde ha vidtagits långt tidigare. Det bästa exemplet är att vi här i landet alltför länge har tillåtit oss att sprida ut bly via drivmedel. Nu håller blyet på att försvinna ur bensinen. Det kommer att vara i stort sett borta vid halvårsskiftet. När vi ökade differentieringen av skatten på drivmedel hade den blyade bensinen en marknadsandel på 40 %. I dag är den på väg mot noll. Det visar effektiviteten i de styrmedel som vi har använt.
Herr talman! Jag vill börja med att önska miljöministern all framgång vid det stora miljömötet som han skall delta i. Det här är i högsta grad internationella frågor, och självklart ger internationella överenskommelser det bästa resultatet i de övergripande miljöfrågorna. Miljöministern säger att mycket av den kritik som jag för fram faller tillbaka på den tidigare regeringen. När det gäller amalgamet sade jag också i mitt huvudanförande att naturligtvis har det dröjt för länge och att frågan dragits i långbänk även under vår tid i regeringsställning. Men vi tillsatte en avvecklingsutredning, och den ligger till grund för det förslag som den nuvarande regeringen har lagt fram. Där slogs tidsgränserna för en avveckling av amalgamet fast, och vi menar att det fanns möjlighet att lägga fram ett förbudsförslag i den proposition som regeringen nu kom med. Det kan naturligtvis aldrig vara fel att föra överläggningar, självklart inte. Men om överläggningarna skall vara framgångsrika och det verkligen skall hända någonting, måste man också ställa krav vid de överläggningarna. Vi tycker att just i fråga om amalgamet hade man kunnat lägga fram ett förslag om förbud. Miljöministern säger att han inte vill slå till med de hårdaste metoderna genast. Om det är en ny fråga, kan man kanske resonera på det sättet, men här är det ju gamla saker som undan för undan har kommit i dagen och som har varit föremål för debatt vid många tillfällen. Man borde ha kunnat ta litet hårdare tag här, eftersom det är gamla frågor.
Herr talman! Jag noterar att Åke Selberg dämpade sin kritik en aning, i varje fall i tonen. Det är bra, för vi behöver naturligtvis föra en dialog på det här området. När det gäller amalgamet är det riktigt att underlag för beslut har tagits fram av den utredning som tillsattes av den tidigare regeringen, men den socialdemokratiska regeringen kom aldrig upp till bevis. Nu har vi fört arbetet vidare och berett ärendet noggrant. Det innebär naturligtvis att när det klarläggs tydliga tidsgränser för avveckling av amalgamet så är de välgrundande. Att de står i propositionen innebär att alla berörda parter får de signaler som är nödvändiga för att kunna göra omställningen. Det är lika självklart från vår utgångspunkt att vidtas inte åtgärderna så är förbud det som skall lagstiftas fram. Det är inte absolut nödvändigt att man använder det vapnet på område efter område, för om man gör det strängt taget överallt, får vi en utomordentligt reglerande lagstiftning. De idéer som vi har framfört i kretsloppssammanhanget, och som en del har missuppfattat som otydligheter, är ofta de verksamma för att sätta press på dem som skall göra arbetet. Det är den principen som vi vill fullfölja. Det handlar inte om någon tveksamhet, någon tvehågsenhet eller någon otydlighet, utan det handlar om att sätta press på dem som utför jobbet, att hålla kontrollen och kontakten och att hålla dialogen i gång för att se till att saker och ting händer. Den metoden tror vi är utomordentligt verksam. Sedan kan den stöttas med olika andra åtgärder, t.ex. ekonomiska styrmedel på rader av områden. Jag nämnde blyet som ett exempel, men det finns många fler som också är omnämnda i betänkandet, bl.a. kadmium, där vi har infört miljöavgift. Självklart skall vi sedan följa upp hur de här instrumenten fungerar i verkligheten och se till att målsättningarna fullföljs. Det är så vi arbetar metodiskt på område efter område inom kemikaliesektorn.
Herr talman! Miljöministern säger att man inte kan skapa förbud överallt. Det kan man självfallet inte. Självfallet skall man förhandla för att nå resultat. Men ibland kommer man till en situation när man måste höja rösten och säga till att det får ta slut. Människor far illa. Jag har träffat många personer som mår oerhört dåligt just på grund av amalgamet. Det är inte trevligt att konstatera hur de människorna mår. De mår väldigt dåligt. Det finns andra material. Därför är det oerhört viktigt att vi snabbt får en avveckling av amalgamet. Miljöministern talar om gamla försyndelser. Jag minns att den socialdemokratiska regeringen lade fram en miljöproposition -- förmodligen den största i sitt slag -- för riksdagen 1988. Det var knappast någon hejd på den kritik som kom från de borgerliga partierna vid det tillfället. Av den anledningen var förväntningarna väldigt stora när Vi tycker att det råder en klar tvehågsenhet när det gäller miljöfrågorna för närvarande i regeringen.
Herr talman! Jag skall inte höja rösten på något sätt. Jag bara konstaterar att vi har olika metoder när det gäller att hantera de viktiga miljöfrågorna. Storleken på propositionerna är inte det avgörande. Socialdemokraterna använde metoden att samla ihop allting i en enda tegelsten under valperioden 1988 och tre år senare. Vi har använt denna successiva metod och tagit område efter område. Det är inte metoden som avgör. Det är väldigt viktigt att man håller hög fart hela tiden på miljöområdet. Det har vi gjort. Många av de saker vi föreslår är av den karaktären att de borde ha gjorts långt tidigare. Amalgamet är ett exempel. När det nu fanns utredningsmaterial från den tidigare regeringen hade vi självfallet ingenting emot att fullfölja det. Jag konstaterar bara att den tidigare regeringen inte kom med något färdigt förslag. Det kommer nu. Jag har också konstaterat att vi har kommit i gång för sent på rader av områden där vi har stora problem. Men de aviseringar som görs i denna proposition ger oss möjligheter att snabba upp takten framöver. Den attityden borde ha kommit fram tidigare så att vi kunde ha fått i gång processen i rätt riktning. Blyet -- åtminstone bly i drivmedel-- är det tydligaste exemplet. Jag såg att frågan om blyhagel tas upp i en socialdemokratisk reservation. Riksdagen har satt en tidsgräns. Vi har ägnat oss åt att tala om för de berörda parterna på detta område att det finns en tidsgräns. Om man inte klarar att komma bort från blyhagel och annat på frivillighetens väg får vi överväga skärpta åtgärder. Jag utgår från att riksdagen är beredd att ställa upp eftersom det är riksdagen som har satt upp tidsgränserna i det fallet. Det är bara att konstatera att vi i Sverige har lyckats bättre än vad man har gjort på andra håll när det gäller att hantera bekämpningsmedlen. Jag vill gärna ge en eloge till socialdemokraterna på den punkten. Vi fullföljer den politiken. Vi är uppe i mellan 60 och 70 % reducering av bekämpningsmedelsanvändningen i jordbruket. Det är en väldigt viktig del av den utveckling som måste till för att vi skall kunna konkurrera med allt renare livsmedel. Det är precis vad den internationella marknaden efterfrågar och måste få.

Herr talman! Vi i Ny demokrati har i stort sett funnit propositionen godtagbar. Vi tycker dock att vissa frågor har behandlats på ett något underligt sätt. Vi är för miljöåtgärder som är vettiga. Att förbjuda försäljningen av blyad bensin innebär bara problem för den lilla människan. Vi tycker att förslaget är ett slag i luften, och det är inte bra. De som har fordon som endast går att köra på blyad bensin kommer att få problem. Den s.k. miljöbensinen har vid tester i äldre motorer visat sig ge högre motortemperatur och ett annat ljud eller en annan klang i motorn då fordonet körs. Det indikerar att onormalt slitage förekommer. Skadorna på motorn kommer långsamt, varför man inte upptäcker skadan förrän efter kanske ett par års drift. Om man har en äldre motorcykel med luftkylt lättmetalltopplock kan man inte alls köra på oblyad bensin. I propositionen betonas den goda utvecklingen, dvs. sjunkande försäljning, väldigt starkt. Varför måste man då gå in och stoppa försäljningen? Varför låter man inte marknaden sköta nedtrappningen? Eftersom blyad bensin är en färskvara anser vi att det är nödvändigt med ett distributionsnät. Utskottet förutsätter att regeringen genom undantagsregler tar hänsyn till de behov som finns vad gäller veteranfordon och andra fordon. Hur tänker man sig försäljningen? Skall alla åka till en central punkt och hämta hem bensin i dunkar? Vi ser stora problem med undantagsreglernas konsekvenser för dem som blir drabbade. Om det nu skulle bli så att man åker och hämtar en sex sju dunkar och ställer i garaget uppstår det problem också för brandkåren. Det är inte alls bra. Det finns problem. Det är inte så lätt som miljöivrarna tror. Det är inte bara att stänga av och tro att allt är frid och fröjd. Så kan man inte göra om samhället skall fungera. Vi har faktiskt motorer som behöver denna bensin fortfarande. Ny demokrati anser vidare att energiåtervinning ur pappersprodukter skall jämställas med återanvändning och materialåtervinning. Det räcker inte att säga att den metod som bäst hushållar med resurserna skall användas, vilket utskottet gör. Ny demokrati vill förstärka utskottets skrivning om hur viktiga miljöcentralerna är i ett kretsloppssamhälle. Centralerna är kommunala angelägenheter, men eftersom vi vill ha ett kretsloppssamhälle som fungerar måste miljöcentralerna fungera så att vanliga människor får någonstans att ta vägen med grejerna. Det är viktigt att vi påpekar det här ifrån riksdagen. Miljöministern talade om styråtgärder vad gäller blyad bensin. Vi undrar vad det är för styråtgärder. Varför tog man inte tillfället i akt att höja skatten på bensinen? Då hade man haft möjlighet att göra något för statskassan. Det är ju så populärt i denna kammare. Han sade också att regeringen skall kontrollera hur reglerna slår för de vanliga människorna. Hur skall man kunna få i gång distributionsnätet igen om man kommer fram till att reglerna slår väldigt olyckligt för dessa människor? Det är en omöjlighet. Det miljöministern sade var bara nonsens. Det är sådana saker vi i Ny demokrati reagerar emot. Det är inte sunt fönuft utan miljöiver som ligger i botten. Det måste vara någon måtta på den. Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men på grund av att vi vill spara tid yrkar vi bifall endast till reservation 2 och 6.

Herr talman! Efter meningsväxlingen mellan Åke Selberg och miljöministern torde det som i dag finns att säga om amalgam vara sagt. Jag kan förstå att man behöver en övergångstid. Det kommer att behövas ändringar av kursplaner, en ny inriktning av fortbildningen för tandläkarna och kanske också helt enkelt en naturlig avgång bland en del av de inom tandläkarutbildningen verksamma personerna. Men jag tror inte att de här förändringarna kommer utan att man utövar en mycket snabb och effektiv press. Jag tror att det vore utomordentligt värdefullt om vi sade att amalgam är farligt i dag likaväl som om ett, två eller tre år. Samhället skall nu äntligen sätta press på de verksamma i branschen att ta sitt ansvar. Miljöministern berörde också rent allmänt frågan om bekämpningsmedel. Sverige använder relativt litet bekämpningsmedel, men vi kan inte i liter och kilo mäta framgången i arbetet på att alltmer minska användningen. Frågan är ju vilken giftverkan dessa medel har på sikt. Detta har mycket litet samband med en volymminskning. Det vore lika klokt eller oklokt att i kronor mäta användningen av dessa medel. Kanske skulle det vara ett mera rättvisande mått -- vad vet jag -- men volym och viktmått är föga relevanta. När det gäller överträdelser av kemikalielagstiftningen vill jag säga att det är få förseelser inom det kriminella området som får så få påföljder och påföljder med så föga av kännbarhet som dessa. Det är ytterst få brott som ens blir polisanmälda, och av dem går ännu färre till prövning i domstol. Av dem som prövas i domstol är det få som genom en fällande dom leder till kännbara straff. Det här är en tandlöshet som på sikt kostar samhället mycket. Det innebär att brott mot kemikalielagstiftningen och annan miljöfarlig verksamhet har en onödigt stor omfattning. I detta sammanhang tror jag definitivt på allmänpreventionen. Jag menar att vi inte genom något slags allmän vädjan till berörda personer och intressen får bukt med en grå sektor i samhället i vilken man medvetet använder miljöfarliga ämnen och avsiktligt begår brott mot lagarna. Det är utsiktslöst. Jag tycker att vi borde uppdra åt regeringen att göra lagarna på det här området mera verkningsfulla. Det bör omfatta allt från lagarnas inriktning i form av straffsatser till en uppföljning av hur detta område har skötts från de rättsvårdande myndigheternas sida. Det gäller hela kedjan från det att brott över huvud taget inte blir anmälda, vidare över att de inte går till åtal och slutligen till att domarna är milda även i förhållande till den lagstiftning som vi har. Hur får vi ett kretsloppsinriktat samhälle? Vi har i dag mängder av kunskap om detta. Vi vet hur branscher och verksamheter bidrar till miljöproblemen, och vi skall redovisa uppgifter som ger grund för hur vi skall få handlingsplaner för olika samhällssektorer. Vi bör upprätta branschprogram och redovisa och följa upp dem kontinuerligt. Vi skall komplettera dessa branschvisa genomgångar med informationskampanjer till allmänheten om hur negativa miljökonsekvenser kan undvikas. I stort sett vet vi vad det handlar om. Det gäller bilbranschen, stålindustrin, jordbruket, byggindustrin, kemikalieindustrin och skogsindustrin. Det gemensamma för dem är att vi där slåss mot starka ekonomiska krafter. Men vi har också att kämpa mot ett slags liknöjdhet från allmänhetens sida. Det finns en utbredd föreställning att vi egentligen har dessa faktorer under kontroll. Det är oerhört viktigt att vi får en sökande och prövande attityd i alla led, och det kan vi få bara om det ständigt diskuteras och informeras om dessa frågar. Naturligtvis är också frågan om ekonomiska styrmedel en del i detta. När vi får nya produkter och ämnen i cirkulation i vår omgivning måste vi utforma ett återvinningsförlopp och en destruktionsbeskrivning för dem. Kostnaderna för varans fullständiga cykliska förlopp skall ingå i priset på produkten. Så är i dag i många fall inte förhållandet, trots att de flesta ansluter sig till principen att det bör vara så. Jag hoppas att vi får en minskning av användningen av produkter vars enda funktion är att slängas. Jag tror att vi är på väg dit, även om vi inte har sett några kraftiga minskningar av avfallsmängderna. Det är möjligt att våra problem är jämförelsevis hanterbara i förhållande till vad som gäller i världen i övrigt. Sverige är gynnat, med en stor yta och en liten befolkning samt med fördelaktiga omständigheter i största allmänhet. Det är också möjligt att trycket för att förändra kommer att utövas från andra håll. Det behöver inte bli sämre för det. Men vi kan åtminstone börja med att få grepp om det som vi redan har beslutat om. Deponering och förbränning av osorterat avfall skulle ha upphört i fjol men pågår fortfarande. Vi måste naturligtvis få fram åtgärder som gör att riksdagens beslut följs. Jag gjorde häromdagen ett inlägg i en helt annan fråga, nämligen kommunernas tredska vad avser att följa riksdagsbeslut. I en färsk bok av den förre riksdagsledamoten Hans Lindblad konstateras gång på gång att riksdagsbeslut gäller såvida icke myndighet anser annorlunda. Motståndet kommer att fortgå så länge riksdagen inte har ett uppföljningsarbete och inte med kraft hävdar att besluten skall gälla och att lagarna skall följas. För att få till stånd den nödvändiga minskningen av avfallsmängderna måste vi få en total källsortering av sopor från hushåll och industri. Det finns ingen väg förbi detta. Om vi också sorterar soporna så lokalt som möjligt -- och det är först då som de kan hanteras effektivt i nästa led -- och om vi rangordnar återbruk före återvinning, tar vi mindre energi i anspråk. För detta krävs vissa administrativa apparater. Det medför krav på standardisering av olika produkter, i första hand förpackningar. Det för också med sig ett krav på en förändring av den storskaliga varuproduktionen. En ökad andel av produktionen bör förläggas nära konsumenten. Livsmedelsproduktionen är ett bra exempel på detta. För en tid sedan hade jag och miljöministern en debatt om sanering och återställning av miljöskadade områden -- eller som tangerade det. Det var fråga om en anläggning för destruktion av exempelvis skadade jordar. Huruvida man skall ha ett antal destruktionsanläggningar eller en enda stor, och om man skall ha mobila anläggningar må väl vara en ekonomisk och teknisk fråga. Men att vi behöver förslag som innebär en kraftigt höjd ambitionsnivå när det gäller att minska olägenheterna är helt klart. I den meningsyttring jag har gjort till betänkandet finns det ytterligare något som jag skulle vilja ta upp, nämligen miljömärkningen. En miljömärkning som ger uppgifter om innehåll och miljöeffekt och där konsumenterna ställs inför en realistisk valmöjlighet måste utvecklas ytterligare. Märkning med symbol för miljövänlighet är i dag ett -- låt oss kalla det -- sammelsurium av olika system. Konsumenterna är med rätta förvirrade. Uppgifter om innehåll och miljöeffekt måste ges mer fullständiga beskrivningar, och märkningen skall vara tydlig, konsekvent och begriplig. Den skall också endast avse sådant som det faktiskt är möjligt att ta ställning till, inte allmänt osorterade, ostrukturerade, välvilliga märkningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till min meningsyttring vad gäller mom. 3--5 och 7. Jag låter dem stå som symbol för även de övriga punkterna.

Fru talman! Det betänkande vi debatterar handlar om fortsatt kretsloppsanpassning av samhället. Det handlar om åtgärder för att minska riskerna för kemikaliehanteringen. Det kan vara rimligt att gå tillbaka till den regeringsförklaring som avgavs i samband med den nya regeringens tillträde. Den första punkten handlar om vikten av att fullt ut föra Sverige in i det europeiska samarbetet genom förhandlingar om medlemskap i den europeiska gemenskapen. Den fjärde punkten i regeringsförklaringen handlar om att forma en långsiktig och hållbar utveckling mot ett samhälle med frisk luft, rent vatten samt levande sjöar och skogar. Båda dessa punkter belyses väl i det betänkande som vi nu debatterar. I regeringsförklaringen talas det mycket om miljömål. Det talas om att sätta upp miljömål, om att försöka precisera en tidpunkt när en viss åtgärd skall vara vidtagen och om att vidta åtgärder för att se till att det uppsatta miljömålet verkligen uppnås. I regeringsförklaringen talas det också om miljöbalk. Den ligger nu hos lagrådet, och vi hoppas att den kommer att kunna avlevereras i så god tid att vi kan få motionsreaktioner på den före detta riksdagsårs slut. Denna lagstiftning är utomordentligt viktig, och den kommer att underlätta miljöarbetet i framtiden. Många av de idéer som framfördes av borgerliga partier under hela 80-talet är nu inarbetade i denna miljöbalk. I regeringsförklaringen talas det också om bioteknik. I det ärendet ligger en proposition på riksdagens bord. Dessutom nämns det rätt mycket om internationellt samarbete. Vi hörde också miljöministern tala om den konferens i Stockholm som för närvarande pågår. Det känns tillfredsställande att konstatera att Sverige är värd för den mycket viktiga och stora konferensen om kemikaliesäkerhet. Den är ett utflöde av debatten och av besluten i Rio som nu kommer till uttryck. Det är hedrande för Sverige att få vara värd för en konferens av den typen. Det visar den ställning Sverige har på detta område, nämligen att Sverige helt enkelt lyckats utomordentligt väl på kemikalieområdet och därför kan stå som värd för en sådan konferens. Tidsmässigt är denna debatt perfekt inpassad med tanke på konferensen, som började i måndags och slutar på fredag. Konferensen är stor, med 130 länder som deltar. Framför allt är det FN-organ, som WHO, ILO och UNEP, som står som inbjudare och Sverige som värd. En hel del av den konferensens syfte återkommer i detta betänkande. Ett exempel är det program som miljöministern tog upp, nämligen programmet för att minska antalet bekämpningsmedel. Det hela startade egentligen i början av 60-talet med Rachel Carsons bok Tyst vår. Det skedde kanske ingenting i början av 60-talet, men successivt har kunskapen om de förödande effekter som vissa kemikalier kan ha på naturen nått ut. Fler och fler människor har fått insikt om det, och utvecklingsarbetet i industrin satte i gång ungefär vid denna tidpunkt. Det är säkerligen det som bildat bakgrunden till det mycket positiva halveringsprogram på bekämpningsmedelsområdet som kunde sjösättas i mitten av 80-talet. Vi har nu lyckats med en första halvering och är på väg in i en andra omgång. Redan i den andra omgången har vi lyckats nå 65 % av de 75 % som är målsättningen i detta program. Det visar att Kemikalieinspektionen gör ett fint jobb och att man tillsammans med brukare och de organisationer som säljer produkterna har lyckats utomordentligt väl. Många av de ämnen som används har en helt annan funktion i dag än de hade tidigare. Tidigare var användningsområdet mycket bredspektrigt, vilket innebar att en stor del av de växter och djur som eventuellt kunde hota en gröda slogs ut. Nu arbetar man mycket selektivt och kan åstadkomma en exakt bekämpning. Ofta används naturens egna metoder genom exempelvis enzympreparat för att åstadkomma detta. I betänkandet tas också problemen med kvicksilver upp. Det råder inga tvivel om att vi kommit mycket långt på det området. Åke Selberg talade mycket om amalgamet. Men den debatten bör vi egentligen ta upp den 18 maj när vi behandlar frågan om hur människor påverkas av amalgam. Jag tror att ärendet vinner på det. Jag ser det här framför allt som ett viktigt led i att förbättra miljön i Sverige, för att se till att inte kvicksilver kommer ut i vår natur. Det är en mycket viktig del i detta -- kanske den viktigaste. Man skall också ha klart för sig, att om vi i dagsläget släpper ut ungefär 2--3 ton kvicksilver per år så tar vi samtidigt emot ungefär 100 ton utifrån, enligt Naturvårdsverkets bedömningar. Debatten om kvicksilverpåverkan bör rimligtvis ses mot den bakgrunden. Vi skall självfallet göra vad vi kan för att ytterligare förbättra vårt läge, men vi skall samtidigt ha klart för oss att vi gör de stora insatserna i internationella förhandlingar, där vi kanske kan sälja vår idé om att fasa ut kvicksilvret och minska användningen. Det är kanske en av våra viktigaste uppgifter. Utskottet har uppmärksammat detta, genom ett särskilt tillkännagivande på just det här området, där vi ber regeringen att undersöka möjligheterna att använda ett exportförbud för kvicksilver som en del i dessa förhandlingar. Det är däremot inte alls säkert att ett exportförbud rätt upp och ned, som Socialdemokraterna vill ha, är den bästa metoden. Det kan nämligen visa sig att brytandet av nytt kvicksilver åstadkommer större miljöskador än vad det innebär att återvunnet kvicksilver kan användas, så att kretsloppet sluts något mer än i det fallet att råvaran hela tiden tillförs utifrån. Regeringen bör naturligtvis överväga detta ordentligt, och utskottet har gjort skrivningar som ger regeringen den möjligheten fullt ut. Med det här, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Kretsloppspropositionen antogs här i kammaren för ungefär ett år sedan med väldigt bred majoritet och god uppslutning. Det visade sig att alla partier var beredda att sluta upp i den strömfåra i ett nytt miljöarbete som kretsloppspropositionen anvisade. Jag tycker, fru talman, att den här samstämmigheten mycket väl återspeglas i de inlägg som har gjorts här i dag kring det betänkande och den proposition som behandlas. Det kan vara värt att i denna debatt peka på att flera olika viktiga steg har tagits för en kretsloppsanpassning av samhället, inte bara genom denna proposition och detta betänkande, utan också på andra sätt. Den av regeringen tillsatta Kretsloppsdelegationen har t.ex. påbörjat arbetet med att ta in varugrupp efter varugrupp i det som i propositionen tidigare kallades producentansvaret. Kretsloppsdelegationen lade alltså för några veckor sedan fram ett förslag till regeringen om införande av producentansvar på däck. Man arbetar med bilar, elektronik och byggnadsmateriel, och naturligtvis med det speciella uppdrag som debatterades här i kammaren i går i samband med en fråga, som gäller hanteringen av miljöproblem relaterade till PVC-plast. Man kan alltså se ett mycket tydligt mönster i detta att kretsloppsarbetet fortsätter med en konkret och tydlig inriktning. Det gäller inte minst det arbete som -- framför allt med mark och planministerns stöd och initiativ -- bedrivs ute i kommunerna i fråga om anpassningen till och antagandet av en lokal Agenda 21. Vi kan redan nu ute i kommunerna se att detta rymmer väldigt mycket av omsorg om kemikaliefrågan också, vid sidan av andra miljöaspekter på kretsloppsanpassningen. Det är glädjande att se att de här ansträngningarna för en kretsloppsanpassning har vunnit anklang och gehör i de grupper och hos de aktörer som kan påverka utvecklingen på miljöområdet. Det här återspeglas naturligtvis i det aktuella betänkandet och i dagens debatt. Några frågor är centrala, bl.a. den som flera talare har berört, dvs. hanteringen av blyad bensin. Utvecklingen går där entydigt åt rätt håll. Det är då uppenbart att den blyade bensinen är på väg bort ur hanteringen. Jag tror att 1994 kommer att vara just det år då vi ser den blyade bensinen försvinna som ett miljöhot. Amalgam och kvicksilver väcker berättigad uppmärksamhet. Det är glädjande att se att utskottet nu har markerat vikten av bl.a. den centermotion där man pekar på att Sverige bör verka för att den globala kvicksilveranvändningen och den internationella handeln med kvicksilver upphör. I sammanfattningen kan vi se, fru talman, att den proposition och det betänkande som behandlas i dag innebär att vi stabilt fortsätter på vägen mot en kretsloppsanpassning av samhället. Återigen vill jag säga att det är glädjande att det finns en så bred uppslutning kring den attityden hos alla aktörer, inte bara i denna kammare. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Lennart Daléus säger att 1994 är året då den blyade bensinen kommer bort från marknaden. Det lät ju mycket mildare än det som stod i propositionen. Jag tror nog att vi alla här inne är överens om att det är bra om den försvinner generellt från marknaden. Men hur skall ni göra med dessa undantag? Hur skall ni klara distributionen? Jag fick inget svar på den frågan. Skall det finnas en central punkt, dit man åker och hämtar bensin i en dunk, som man ställer hemma i garaget? Hur kommer det att fungera? Det sägs ju att det skall göras undantag.

Fru talman! Lennart Daléus berörde propositionen angående kretsloppsanpassningen och sade att det finns ett stort intresse för den. Det är helt riktigt; det finns ett väldigt intresse just för kretsloppsanpassningen på miljöområdet. Jag skulle ändå vilja ställa en fråga till Daléus: Varför är ni inte intresserade av att gå med på vårt förslag om att sanera de kontaminerade markerna, dvs. de olika deponier som det är ganska gott om i vårt land? Vi lade under den allmänna motionstiden fram ett förslag, som vi nu följer upp och som vi vill trycka på. Det här är ju ett område som kan ge många arbetslösa jobb -- samtidigt är det jobb som är mycket bra från miljösynpunkt, s.k. gröna jobb. Vi tog upp redan 1988 i miljöpropositionen upp frågan om att återställa dessa härdar, som innehåller arsenik och litet av varje, på områden där det inte finns någon huvudman. Varför stöttar ni oss inte i det här förslaget?
Fru talman! Hanteringen av de gamla kemikaliedumparna är ett välkänt problem, som inte är obeaktat -- vilket Åke Selberg verkar vilja göra gällande. Vi har erfarenhet från USA, med bl.a. det kända exemplet ''Love Canal'', som skapade ett system med en s.k. superfund, som innebar att man finansierade saneringen med hjälp av dels federala insatser, dels insatser från den nu existerande kemikalieindustrin. Redan en tidigare borgerlig regering drog i gång en verksamhet och började kartlägga de olika kemikaliedumparna. Det resulterade i att man kunde säga att det finns olika sätt att hantera dem på, allt från att låta dem ligga till att försiktigt börja gräva i dem. Det viktiga är kartläggningen, som Naturvårdsverket också har ägnat stor uppmärksamhet åt. Den här frågan är inte bortglömd. Det är i stor utsträckning en kommunal angelägenhet men också en statlig angelägenhet. Att nu gå in med generella åtgärder mot kemikaliedumparna är inte nödvändigtvis det bästa sättet. Det rimliga är att låta Naturvårdsverket ange lämpliga, generella grepp, och sedan får man se vilka åtgärder de olika enskilda dumparna förtjänar.

Fru talman! Jag begärde ordet för att göra en kommentar till en reservation i betänkandet, nämligen reservationen om blyhagel. Återigen måste jag ställa mig frågan varför och till vilken nytta man ställer så direkta yrkanden. Jag tycker att det yrkandet har mycket litet med verkligheten att göra. Jag funderar också över vilken prioritering som ligger bakom reservationen. Jag tror att man får vara litet försiktig och inte agera så att man drar ett löjets skimmer över miljöfrågorna -- därtill är de alltför allvarliga, tycker jag. I reservationen yrkar man att användning av blyhagel och blysänken skall förbjudas senast år 1997. Det är alltså om två år. Man måste fråga sig om detta är möjligt. Ytterligare en fråga blir: Är det här en sak som har så hög prioritet? Först till möjligheten: Än har man inte lyckats få fram material som kan mäta sig med bly. Det finns över en halv miljon hagelbössor här i landet, och deras värde uppgår till ca 2 miljarder kronor. En mycket liten del, kanske mindre än 10 %, av dessa gevär kan använda järn eller stålhagel. Jag skulle vilja fråga: Har ni något förslag om hur man skall göra med alla dessa gevär? Vill ni anslå medel för att lösa in dem? Skulle den här reservationen bifallas är det en halv miljon gevär som är förbjudna om två år. Sedan till den andra frågan: Utgör användningen av blyhagel någon miljöfara? Man har diskuterat de problem som kan uppstå vid skjutbanor, där det dag efter dag, år efter år, avlossas hagelskott. Men det problemet kan man mycket enkelt åtgärda med ett lager av torv. Flera undersökningar, såväl i Sverige som i utlandet, visar att det är möjligt. Det allra effektivaste filtret är ett oblandat torvskikt som är ca 10 cm tjockt. Det hindrar genomträngning av blyföroreningar i åtminstone tusen år vid en skjutbana med verksamhet av normal omfattning. När det gäller jakt vid våtmarker är alla eniga om att man inte skall använda blyhagel, men det är ju därför att fåglarna äter haglen och blir förgiftade av det. Då det däremot gäller jakt på fastmark finns det inga problem. Jägarnas hagel i skogen är fullständigt ofarliga hur surt det än är och hur surt det än blir -- det säger en av landets främsta blyexperter. Problem kommer däremot att uppstå om man tvingas skjuta med järn eller stålhagel. Hela skogsindustrin bävar för en sådan nyordning. Jag undrar varför reservanterna inte i stället har haft i åtanke alla de blykablar som är nedgrävda i marken. Ta bara Televerket! Det har ett kabelnät på 16 000 mil blymantlad telekabel. Det gör 450 000 ton bly. Mellanortsnätet beräknas ha samma omfattning, alltså sammanlagt 900 000 ton bly. Det finns alltså närmare 1 miljon ton bly i marken enbart genom Televerkets försorg! Men det kanske inte är något problem? Det skulle vara intressant att höra reservanternas syn på detta. Den här reservationen tycker jag verkligen motsvarar ordspråkets talesätt att sila mygg men svälja elefanter. Fru talman! Visst skall vi göra allt för att minska miljöproblemen, men då skall man börja i rätt ända, tycker jag.
Fru talman! Lennart Daléus tystnad som svar på min fråga hur undantagsreglerna skulle fungera i praktiken bekräftar bara vad alla inom fordonshobbyn fruktat: Det här är enbart en överilad miljöåtgärd, utan en genomtänkt plan för dem som drabbas. Sådana miljöåtgärder får i längden negativ verkan, då många av dessa personer kommer att bli negativa till allt vad miljötankar heter.
Fru talman! Ny demokrati och regeringen har uppenbarligen olika uppfattningar om vilka värden som skall försvaras. Jag är glad över att propositionen och betänkandet speglar var vi lägger tyngdpunkten i miljövärderingarna. Att det sedan inte stämmer med Max Montalvos och Ny demokratis avvägning av miljövärderingarna gentemot t.ex. trafikens, industrins och andras intressen är bara att beklaga. Jag är glad att regeringen med den här propositionen har försvarat miljötyngdpunkten i arbetet.
Fru talman! Miljövärderingar som inte är i pakt med folket kommer icke att accepteras, Lennart

Fru talman! Vi skall nu behandla jordbruksutskottets betänkande JoU24 om vissa fiskeripolitiska frågor. Jag tror att det inte är någon nyhet när jag säger att fiskerinäringen i Sverige har stora problem, det har nog sagts tidigare från denna talarstol. Men det kanske är ännu värre i dag än vad det har varit tidigare. Flera olika orsaker bidrar till detta. Jag skall börja med att tala om Östersjön och de problem som finns med yrkesfisket i Östersjön. Vi vet att torskbeståndet i Östersjön har reducerats kraftigt. Den totala kvoten i Östersjön är nu ungefär 10 % av vad den var för 10--15 år sedan. Det är nog ganska svårbegripligt för oss politiker att vi förra året fick beskedet att det inte finns någon torsk i Östersjön medan erfarna yrkesfiskare för någon månad sedan sade att det aldrig har funnits så mycket torsk i Östersjön som just nu. Jag tror dock att båda uppgifterna kan stämma. Biologer säger att enligt gjorda undersökningar är torskbeståndet kraftigt reducerat. Jag tror att både biologerna och yrkesfiskarna har rätt. Torsken förflyttar sig, och torskbeståndet torde nog vara kraftigt reducerat. Därför tycker jag att det är bra att man från regeringens sida sätter av medel för selektering av fiskredskap. Därigenom kan fiskarna sortera bort den mindre fisken, som kan växa till sig. 20 augusti. Det är totalstopp, eftersom man har fiskat upp halva årets kvot. Det skedde på två månader, januari och februari. Yrkesfiskarna får då hålla sig till sillfisket i Östersjön. Då uppstår nästa problem -- lönsamheten är dålig. per kilo sill, eller strömming som det också heter. Lönsamheten för yrkesfisket blir mycket dålig. Nästa steg är att man ligger stilla i hamnen i stället för att fiska. Det sker t.ex. vid sydkusten i dag. Följden blir att beredningsindustrin inte får råvaror. Beredningsindustrin har i dag sagt upp all personal. Om det inte blir någon förändring får man troligen lägga ner verksamheten. Denna utveckling är tråkig. Fisket befinner sig nu i en övergångsperiod. Man hoppas att Sverige blir medlem i EU. Därigenom skulle de svenska yrkesfiskarna få samma villkor som fiskarna i övriga Europa. Man tror att man då skulle klara sig. Det finns också problem med laxfisket. Laxen har drabbats av en sjukdom som kallas M74. ''74'' står för år 1974 då sjukdomen upptäcktes. Trots forskning och undersökningar vet man i dag inte mer om denna sjukdom än vad man visste 1974. Dödligheten bland de kläckta ynglen är upp till 90 %. Det medför att kraftverken, som skall göra kompensationsutsättningar, inte klarar av det här. På sikt kommer vi att få mindre lax i Östersjön. I dag talar man om att man skall sätta stopp för yrkesfisket av lax i Östersjön. Om det blir verklighet, innebär det ytterligare en försämring för yrkesfisket. Det är viktigt att man tar tag i problemen från regeringens sida. Det har forskats i sjukdomen M74 i 20 års tid, och som jag sade så står man och stampar på samma ställe. Vi måste samla ihop forskningsresultaten, och vi måste samla forskarna. Det måste göras en utvärdering av vad man har kommit fram till. Vi måste komma underfund med vad det är som orsakar sjukdomen. Laxen är inte bara viktig för yrkesfisket. Den har också stor betydelse för sportfisket. Jag läste i en broschyr vilken betydelse sportfisket har för vår turistnäring. I Tyskland säljer vi turistresor bl.a. genom att tala om vilket sportfiske vi har. Om det skulle visa sig att laxbeståndet minskar, äventyras även turistverksamheten. Innan jag kommer in på reservationerna vill jag i fråga om sillfisket nämna att riksdagen förra året beslutade i enlighet med ett socialdemokratiskt förslag att ge 5 miljoner kronor som ett regionalt bidrag till sillfisket på ost och sydkusten. Meningen var att när regleringskassorna upphörde skulle dessa pengar under en övergångsperiod utgöra en kompensation till sillfisket. Riksdagen ställde sig helt bakom detta. Nu har det visat sig att Fiskeriverket betalade ut pengarna i våras baserat på 1993 års fiske. Följaktligen har yrkesfiskarna fått 5 miljoner kronor på en postanvisning utan att pengarna på något sätt har varit förknippade med årets fiske. Det är bara att tacka och ta emot. Jag tycker att det är bekymmersamt och tråkigt att det har blivit så. Det har inte blivit någon stimulans för sillfisket. Om det hade blivit så som det var tänkt, hade kanske beredningsindustrin på sydkusten kunnat räddas. Svenskt yrkesfiske står med andra ord vid en övergång till något nytt. Det är viktigt att det ges hjälp och stöd så att yrkesfisket kan övervintra tiden fram till ett eventuellt medlemskap i EU. Fru talman! Jag skall nu gå in på reservationerna. Det finns fyra socialdemokratiska reservationer. I propositionen och i betänkandet föreslås det att nya fartygslicenser skall knytas till ett visst fiskeslag. Vi socialdemokrater tycker att detta är onödigt. Fartygen binds upp på ett felaktigt sätt. Jag nämnde torskfisket på sydkusten. Om det skulle vara slut på torsken, innebär detta förslag att det fartyget inte får gå upp i Skagerrak och fiska enbart därför att fartyget har licens för torskfiske. Vi tycker att yrkesfisket skall ha denna flexibilitet. Det är viktigt för att yrkesfisket skall kunna leva vidare. Jag yrkar bifall till reservation 1. Reservation 3 tar upp frågor rörande problemen med laxen och M74. Jag har redan pratat om den frågan. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Reservation 4 berör miljökonsekvensbeskrivningar. Jag tycker att det är bra med miljökonsekvensbeskrivningar -- precis som på andra områden. Men här framgår det att näringen självt skall bära kostnaderna för undersökningarna. Jag tycker inte att man skall jämföra fiskerinäringen med andra näringar eller industrier. För några år sedan diskuterade vi i utskottet bomtrålning. Om ett fartyg vill ägna sig åt bomtrålning på västkusten, måste det fiskelaget bekosta miljökonsekvensbeskrivningen. Om ett nytt fartyg kommer till platsen och vill använda samma typ av fiskeredskap för bomtrålning, har miljökonsekvensbeskrivningen redan gjorts. Jag tycker att det är fel att näringen självt skall betala kostnaderna. Vi tycker att det är myndigheterna som skall stå för den saken i fråga om fisket. Jag yrkar bifall till reservation 4. Frågan om allmän fiskevårdsavgift har utretts, debatterats och diskuterats under många år. Alla berörda vill ha och står bakom förslaget om en allmän fiskevårdsavgift. T.o.m. den största intressenten som skall vara med och betala, Sveriges sportfiskeförbund, är med och verkar pådrivande i frågan. Varför det? De inser att om det inte blir en bra fiskevård kommer fisketillgången att sjunka kraftigt. Likaså är det med yrkesfiskarna och Fiskeriverket. I propositionen framgår det att alla som har avgivit remisssvar är positiva till en allmän fiskevårdsavgift. Likväl finns det motstånd i riksdagen. Likväl vågar jordbruksministern inte lägga fram ett förslag. Det finns en organisation, en person, som är bromskloss. Den personen sitter här i kammaren i dag. Jag är litet förvånad att han inte har anmält sig till talarlistan. Jag tycker att det är underligt att vi har en jordbruksminister som enbart lyssnar till den personen, den organisationen, och struntar i vad alla andra tycker. Han vågar därför inte lägga fram förslaget. Vi är medvetna om att oavsett vem det är som kommer att regera, kommer det inte att finnas utrymme via budgeten att finansiera en bra fiskevård i Sverige. I våra grannländer Finland, Norge och Danmark finns det fiskevårdsavgifter. Men i Sverige skall de inte finnas. Varför? Jag hoppas att vi skall få svar på den frågan i kväll. Min tanke med en allmän fiskevårdsavgift är att pengarna skall gå direkt till fiskevård i hav och insjöar. Pengarna skall gå till anläggningar och service till sportfisket. Även vattenägarna skall få stöd. Vissa utredningar skall göras. Det är inte meningen att pengarna skall gå in i statsbudgeten, utan pengarna skall gå via Fiskeriverket direkt till fiskevården. Det finns också många älvar och åar som har använts för flottning där fiskarna nu har svårt att fortplanta sig. Det finns försurade sjöar som behöver åtgärdas. Det finns många dåliga uppvandringsleder i älvarna för laxen. Om det kommer turister hit för att fiska, kommer de att ha stora svårigheter att finna fisken. Fru talman! Dessa frågor är oerhört viktiga. Jag skall med stort intresse lyssna på vad de andra talarna här i kväll kommer att ha för åsikter om fiskevårdsavgifter. Malmö, kommunalrådet Joakim Ollén, tillika ordförande i Svenska kommunförbundet, är också en stor pådrivare. Svenska kommunförbundet har skrivit till Sportfiskeförbundet. Kommunförbundet anser att det är viktigt att en fiskevårdsavgift införs. Men likväl är det stopp. Jag undrar om det är någon splittring i regeringskansliet. Vågar de inte fatta något sådant beslut? Fru talman! Jag lämnar frågan om fiskevårdsavgiften. Det finns i betänkandet en motion av John Andersson, Jo401. Jag skall erkänna att när motionen behandlades i utskottet var jag inte riktigt klar över vad den innebar. Men efter behandlingen har jag tittat näramre på motionen och kravet på ett fiskevårdsområde ovan odlingsgränsen. Kravet stämmer helt överens med våra tankar, och jag yrkar därför bifall till den motionen.

Herr talman! Till detta betänkande ansluter jag mig till de socialdemokratiska reservationerna. Det är en sak som jag skulle vilja ta upp, och som även Kaj I fjol sade utskottet att man inte vill ha en sådan. Men historien är också att den som då var med närmast fick uppfattningen att detta ställningstagande gjordes i avvaktan på att den utredning som skulle behandla frågan blev klar. Den allmänna uppfattningen var att utredningen skulle komma att föreslå en allmän fiskevårdsavgift, och därmed skulle saken vara klar. Regeringen skulle följa utredningens förslag. Någon argumentation eller motiv i övrigt framfördes varken från regeringens eller utskottets sida. Så kommer då utredningen, och den föreslår en allmän fiskevårdsavgift. Men i propositionen står ingenting annat än att man inte vill ha den. Det är inte tillstymmelse till argumentation. Utskottet skriver också följdriktigt att man inte har ändrat inställning, och avstyrker således en avgift. Detta är litet knepigt. Det är litet svårt att argumentera med någon som inte ger argument och inte försöker att ta ställning till någon slags sakdiskussion. Jag tycker att det är trist. Regeringen kunde ha försökt att hitta några skäl till varför man säger nej. Jag utgår ifrån att det är läget för de ledamöter i detta utskott som inte vill ha en allmän fiskevårdsavgift. Vilka är skälen? Låt oss ta fram dem så att vi kan granska dem. Att bara titta på ett nej ger ingenting.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 24. Vi återkommer ganska tätt med debatterna. Det gäller att koncentrera sig något och inte varje gång ta upp alla fiskefrågor. Vi vet alla att arbetslösheten i dag är ett av landets största problem. Politiker från alla partier som finns representerade i detta parlament säger: De nya jobben skall komma i de gamla och nya småföretagen. Arbetslösheten och den påstådda kunskapen om hur vi skall få fler arbeten förpliktigar. I kusttrakterna, på öarna, vid hav och insjöar behövs det extra mycket insatser för att de människor som bor där skall ha ett arbete att gå till. Där mer än på några andra platser är det de små företagen som måste bli arbetsgivare. Då är det viktigt att företagen i dessa trakter får bra förutsättningar. Svenska yrkesfiskare som verkar i dessa områden har länge haft en oerhört trängd ekonomi. Det är flera skeenden som samverkar till det, och jag skall inte nu räkna upp orsakerna till dagens svåra situation. Jag vill i stället peka på några åtgärder som skulle kunna underlätta för yrkesfiskarna, som är en mycket viktig arbetsgivarkategori, och den näring som finns runt omkring yrkesfisket. Oberoende av EES och EU-avtal lever vi i en värld där handeln i allt större utsträckning sker över ländergränser. Då måste skattereglerna för fisket vara likvärdiga med omvärldens. Den svenska yrkesfiskaren bör få göra schablonavdrag vid fiske till havs efter ungefär samma regler som gäller för danska och norska fiskare. För att motverka problemet med de starkt varierande fiskeinkomsterna bör yrkesfiskare få möjlighet att sätta av inkomster mellan olika år efter samma modell som råder inom skogsbruket med det s.k. skogskontot. Jag kan fortsätta att räkna upp olika saker. Men allt detta är ju positivt behandlat i propositionen och i betänkandet. Arbetet för att nu stötta företagarna och sysselsättningen i dessa bygder bör påskyndas. De måste få behålla alla arbetstillfällen så långt det går. Om möjligt måste det tillskapas nya arbeten för att boende i dessa bygder skall kunna gå till ett bra arbete. Herr talman! Jag skall vända mig till Kaj Larsson. Vi delar naturligtvis Kaj Larssons oro över sjukdomen M 74 och att det kanske finns något liknande både på lax och torsk. Kaj Larsson säger att det är dags att samla in forskning från 20 års tid tillbaka. Det är nog dags att ta detta på allvar. Jag tror att det i första hand beror på miljöskador i Östersjön. Vi som nu har haft middagsrast kanske slog på text-TV och tittade. Just nu förbereder man ett förslag där man kanske om en vecka måste ta ställning till att vi skall stoppa allt laxfiske i Östersjön om vi inte kan få ordning på detta. Detta är en fråga som jag tror alla delar oron över. Utskottsmajoriteten har heller inte någon annan uppfattning när det gäller flexibiliteten i reglerna för yrkesfisket, om vilken det finns en socialdemokratisk reservation. Det framgår av betänkandet att vi tycker ungefär likadant. Men vi anser att Fiskeriverket skall ta ansvar och fastställa dessa villkor. Så till nästa fråga som Kaj Larsson tog upp. Fisket är en viktig inkomstkälla för människor i glesbygd, som jag tidigare sade. Befolkningen i dessa trakter har av hävd haft sina inkomster från vattnet. Nu talas det om en allmän fiskevårdsavgift. Vi i kds har sagt att vi ställer oss bakom att frågan om hur de fiskevårdande insatserna skall finansieras utreds. Vilka är det då som skall ha huvudansvaret för fiskevården, och hur skall nyttjandet av resurserna delas? Givetvis är det de som bor i glesbygden och som haft fiskeresursen som inkomst under århundraden tillbaka som måste vara huvudpersoner. Det går alltså inte att kategoriskt säga: Nu skall vi införa en allmän fiskevårdsavgift; och förutsätta att de människor som levt på fiskeresursen skall ställa upp och bjuda på sin gamla inkomstkälla till alla tillresande, även turister från andra länder. Denna fråga måste alltså lösas i samråd mellan alla inblandade parter. Vi måste nalkas den med större ödmjukhet än hittills. Det går inte bara att säga att det skall införas en avgift och att de som äger fiskevattnet skall delta i detta på villkor som de inte alls varit med att förbereda. Vi måste fråga oss: Hur gynnar vi bäst företagandet och boendet i glesbygd? Detta är en resurs som skall tillvaratas i första hand i dessa trakter. Tack för ordet.

Herr talman! Carl Olov Persson säger här att vi inte bara kan införa en fiskevårdsavgift. Det är en fråga som är mycket väl utredd. År 1991 gjorde Per Wramner en mycket omfattande utredning där det klart och tydligt står hur en avgift skall kunna införas och finansieras, vem som skall ta hand om kassan, hur pengarna skall portioneras ut och vad de skall gå till. Det framgår tydligt och klart, som jag sade i inledningen, att det inte är fråga om några pengar som går via statsbudgeten, utan de skall gå till Fiskeriverket. De olika organisationerna skall vara med och fördela pengarna. Det gäller exempelvis yrkesfiskarna, sportfiskarna och vattenägare. Den här frågan behöver inte utredas mer, utan den är mycket väl utredd. Det är bara mod som behövs för att införa en fiskevårdsavgift. Så om Carl Olov Persson hade kommit över sin feghet hade en sådan avgift kunnat införas omedelbart, eller vi hade i alla fall kunnat ge Fiskeriverket i uppdrag att verkställa detta. Vi har nu i 20 års tid utrett frågan om sjukdomen M 74. Det är nu viktigt att vi samlar ihop det vi har. Carl Olov Persson sade att han under middagspausen hade hört att det kan bli fråga om ett fiskestopp. Ja, det är riktigt att man i dag diskuterar det. Jag tror personligen inte att det löser problemet att Sverige ensidigt stoppar yrkesfisket av lax i Östersjön. Vi kan i dag se att man i Finland har fiskat betydligt utöver sin tilldelade kvot. Då hjälper det inte att Sverige inför ett stopp. Viktigt är att vi först och främst kommer underfund med vad som är orsaken till sjukdomen M 74. Herr talman! I mitt inledningsanförande glömde jag att yrka bifall till reservation nr 7 angående fiskevårdsavgifter, så jag vill därför göra det nu. Jag vill också ta tillbaka mitt yrkande om bifall till motion Jo401, detta av formella skäl, eftersom motionen innehåller lagtext.
Herr talman! Kaj Larsson! Vi har i utskottet inte sagt att en fiskevårdsavgift skall införas, utan vi sade att frågan om hur fiskevårdande insatser skall finansieras skall utredas. Man har då kanske från Fiskeristyrelsen gått litet tufft fram när man går ut och säger att man har fått i uppgift att införa en fiskevårdsavgift och att frågan bara är hur den skall finansieras och på vilket sätt den skall delas upp. Man måste vara litet försiktig med hur man uttalar sig, eftersom det är så många viktiga intressenter som skall dela både på fiskevattnet som en resurs och på kostnaden för detta. Man måste då fråga sig vem som skall vara huvudman, vilka som skall stå för det här. Vi kan inte heller bara köra över äganderätten, som är något ganska viktigt. Det gäller för oss att få respekt för äganderätten hos dem som äger, så att vi får ett bra ägande i det här landet.
Herr talman! Det finns som jag har sagt tidigare en fullständig enighet om detta. Det finns bara en bromskloss, och det är vattenägarna. Jag tror att det kvittar hur vi diskuterar detta -- vi får ändå inte vattenägarna med oss. Det är fråga om ett egenintresse, att de av ekonomiska skäl inte vill införa fiskevårdsavgifter. Frågan är då: Skall detta styra hela fiskevården i vårt land, dvs. skall vi låta det ekonomiska egenintresset ha en avgörande betydelse? Jag tycker att detta är förskräckligt. Fiskevården har oerhört stor betydelse för hela rekreationen i Sverige och för turistnäringen. Frågan är utredd, det är klarlagt hur detta skall kunna fungera. Alla står som jag sade bakom. De som skall betala den stora summan, dvs. länsstyrelser och andra myndigheter, står bakom. Det är bara att sätta i gång.
Herr talman! Carl G Nilsson är apostroferad. Han kommer att gå upp i debatten senare och klargöra sin inställning. Utskottet pekade inte ut att det skulle vara fråga om just en fiskevårdsavgift, utan man sade att det skulle utredas på vilket sätt detta skall finansieras. Utskottet var fullständig enigt om detta. Det kan finnas andra former än en fiskevårdsavgift.

Herr talman! Jag kommer i ett kort anförande att ta upp en delfråga i detta betänkande. Det gäller fredningstiderna för lax och öring. I motion Jo414 har jag redovisat mina synpunkter och farhågor över att ett fåtal yrkesverksamma fiskare utefter Norrbottenskusten får svårigheter att utöva sin verksamhet. Jag delar utskottets uppfattning att det från tid till annan är nödvändigt med fredningstider för att skydda den naturreproducerande laxen. Det får emellertid inte innebära att fredningstiderna är längst där en bråkdel av laxfångsterna görs. Av allt fiske efter lax sker 90 % av fångsterna söder om gränsen för Norrbottens och Lapplands län. Av återstående 10 % tar yrkesfiskarna utefter Norrbottenskusten cirka hälften. Dessa siffror visar att någon avgörande inverkan generellt sett inte kan nås genom en hård reglering av yrkesfisket på den delen av Norrlandskusten. Laxfiskeförbudet i detta område råder i dag under maj och juni månad, då det i princip råder totalstopp för allt laxfiske i området. Sedan 1983 har olika restriktioner drabbat yrkesfiskarna, och dessa har nu ytterligare skärpts. Det är också en av anledningarna till att bara ett fåtal yrkesfiskare för närvarande finns kvar. Mot den här bakgrunden är det inte förvånande att fiskarna i norra Sverige upplever situationen som ojämlik. Enbart runt Gotland ökade laxfisket under 1993 med 120 ton. Detta motsvarar tolv års laxfiske vid Norrbottens kuststräcka. Det här visar att om restriktioner skall ge resultat, måste insatserna göras där huvuddelen av laxfisket sker. Fiskeriverket redovisade förra hösten sägs det att yrkesfisket skall stärkas och att skärgårdsboendet skall stimuleras. De fredningstider som nu föreslås gälla för norra Sverige strider definitivt mot dessa ståndpunkter. Divergensen i uppfattningar om laxbeståndets storlek mellan å ena sidan yrkesfiskarna och å andra sidan Fiskeriverket är dessutom betydande. Skulle ändock restriktioner vara nödvändiga i fortsättningen -- och allt tyder väl på det -- måste begränsningen av fisket ske där laxfisket är störst, nämligen i Östersjön. I dag har man också redovisat någon form av förslag, som skall bli offentligt i morgon, i vilket man talar om att helt stoppa laxfisket under 1994. Skulle vi från svensk sida ensidigt göra detta, blir man naturligtvis glad i övriga länder i området, speciellt i Finland, eftersom dessa länder då skulle få väsentligt förbättrade möjligheter till laxfångst.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

Herr talman! Carl Olov Persson tog upp laxproblematiken. Jag kan något informera kammarens ledamöter om det TT-meddelande som har kommit i dag och som många av er har hört talas om. Sven-Olof Petersson och jag sitter i Fiskeriverkets styrelse, och vi blev lika förvånade som alla andra över meddelandet. Inom Fiskeriverket har det, herr talman, funnits en speciell utredningsgrupp, som skall ta fram ett underlag till generaldirektören och till Fiskeriverkets styrelse och dess ledamöter. Syftet är att vi skall ge regeringen ett underlag inför ett beslut som skall fattas senare i fråga om laxproblematiken. Jag kan redan nu säga att allt tyder på att de beslut som Fiskeriverket tidigare har fattat när det gäller laxfrågan har följt de anvisningar som har kommit från denna kammare och från regeringen. Men nu har den numera beryktade och omtalade sjukdomen M 74 kommit. Det är den som ställer till problem. Vi får avvakta och se vad verkets styrelse säger och vad regeringen sedan säger. Nämnas bör att generaldirektören Per Wramner har gått till TT och dementerat uppgifterna. Det går inte att någon annan uttalar sig i Fiskeriverkets namn. Herr talman! Det har funnits en frihet längs våra kuster under många år. Människor som har verkat och levt i skärgården har fritt fått fiska och klara sitt dagliga uppehälle. De har kanske t.o.m. klarat sin stora familjs och sina släktingars behov av fisk. På ett för mig ganska förvånande sätt i en stat av Sveriges dimensioner reglerar den in i detalj hur många meter garn och hur många krok jag får ha. Den beskär över huvud taget fri och rättigheterna i skärgården för många skärgårdsbor. Dessa människor har svårt att förstå vad vi håller på med här i riksdagen. Det är faktiskt noterbart att friheten inskränks under en regering som brukar prata om frihet. Vi pratar ju om dubbelbeskattning i andra sammanhang. Om de människor som tidigare har fiskat skall få fortsätta måste de betala in en avgift på 500 kr till länsstyrelsen för att ärendet över huvud taget skall behandlas. Om Bo Lundgren hade varit här hade vi kunnat prata om dubbelbeskattning. Detta är verkligen dubbelbeskattning. I motion 417, som jag härmed yrkar bifall till, har vi socialdemokrater från Blekinge, Skåne och Bohuslän tagit upp det här problemet, som är en följd av införandet av fiskelagen. Fiskelagen är ett oerhört trubbigt instrument. Den tar över huvud taget ingen regional hänsyn till de olika förutsättningar som finns längs våra kuststräckor. Man får ha 600 meter garn om man inte är yrkesfiskare, precis som om förhållandena skulle vara likadana överallt. Det tas inte hänsyn till de trånga vikarna i Stockholms skärgård eller det stora havet Östersjön. Där är inte förutsättningarna lika. För att erhålla yrkesfiskelicensen går man, enligt min mening, in på skattelagstiftningen. Den som skall få yrkesfiskelicens skall under tre år tillbaka kunna redovisa en inkomst av fisket på ett halvt basbelopp netto. Man tar bort möjligheterna för den enskilda människan att med hjälp av skattelagstiftningen göra de verderbörliga avskrivningar och annat som varje företagare har rätt till. Det riktiga vore att det var bruttobeloppet som räknades. Det är bruttobeloppet som är måttet på fiskeansträngningen. Det borde ligga till grund för bedömningen om man skall kunna få yrkesfiskelicens. Vi har också pekat på att det behövs en utvärdering efter en tid. Det här kan få regionalekonomiska konsekvenser i skärgårdsområdena. Det borde på något sätt samordnas med den nu pågående skärgårdsutredningen. Det skulle vara en regionalekonomisk utvärdering som tar fram hur det här påverkar möjligheterna att bo kvar i skärgården och att kunna hitta de olika små inkomstkällorna som gör att man kan föra ett drägligt liv längs våra kuster. Det har också hänt en del fadäser i samband med införandet av fiskelagen. Det fanns motioner som bifölls om att även ålsax skulle få användas i framtiden. Tanken vid behandlingen i riksdagen var dock att den skulle få användas av alla fiskande. Nu har det blivit så att det bara är de som har yrkesfiskelicens som får använda den. Vi har tagit upp detta i motioner och föreslår att alla som fiskar skall få använda den. Det är likadant med tobisnot. Mycket av detta kan verka främmande för den stora breda allmänheten. Men för de som är berörda i skärgården är det viktiga saker. Herr talman! Jag hade faktiskt förväntat mig ett hedersomnämnande av motionen, men det här avslaget gör att jag känner mig tvingad att yrka bifall till motion 417 som väcktes under den allmänna motionstiden.

Herr talman! Det var väldigt mycket fakta som Christer Skoog tog fram. Vi har debatterat dem ganska nyligen här i kammaren. Det finns ingen anledning att gå in i dessa detaljer en gång till. Det kanske inte är dags med en utvärdering ett kvartal efter det att vi har fattat ett beslut. Christer Skoog säger att friheten inskränks med den nya lagen. Det kan väl vara den övergripande rubriken på det som sades från talarstolen alldeles nyss. En enig riksdag beslutade om detta, och ett enigt utskott lade fram betänkandet. I det här sammanhanget kan det kanske tänkas att Christer Skoog inte har något parti att vara med i.
Herr talman! Det parti jag är med i är det bästa partiet. Dock kan även ett bra och stort parti ha åsikter som kanske inte stämmer överens med mina i alla detaljer. Carl Olov Persson som är noggrann kanske noterade att jag och några andra socialdemokrater hade en motion i ärendet som tyvärr inte gick igenom. Där försökte vi lyfta fram det som är förankrat i den verklighet som vi lever i. Den var inte en skrivbordsprodukt, vilket jag menar att fiskelagen är. Vi har försökt att informera oss ute i de kustbygder där berörda människor bor. De förstår inte det kineseri som vi håller på med genom lagstiftning och inskränkningar. Hade den motionen som har mitt namn som första namn gått igenom när vi behandlade den här frågan senast hade vi sluppit mycket byråkrati och mycket arbete på länsstyrelsen. Vi hade sparat många sköna hundralappar åt de människor som har låga inkomster ute i vårt land. Men jag vet inte var de finns i ert handlingsprogram, Carl Olov Persson.
Herr talman! När jag såg motionen upplevde jag att det är bra att ha många olika åsikter i ett parti. Då tillfredsställer man många åsiktsgrupper. I vårt parti skriver man inte motioner utan att vara överens med gruppledningen. Här var ni tydligen inne på att ni skulle tala med två tungor.
Herr talman! Vi har nog ungefär likadana rutiner i de flesta partier som har erfarenhet från riksdagsarbetet. Vi skall informa våra gruppledningar och företrädare i utskotten om vad vi som enskilda ledamöter eller i grupp tänker föreslå riksdagen i motioner. Så har givetvis skett också i den här frågan. Men i ett stort parti som vårt med många ledamöter från olika delar av landet är det väl inte så konstigt att vi har skilda uppfattningar i sakfrågor. Jag räknar inte med att få gehör för motionen i dag. Jag fick inte det förra gången heller. Men jag tror ändå att tiden kommer att tala för motionen. Flera, t.o.m. Carl Olov Persson, kommer säkert att inse att det finns viktigare frågor för oss politiker än att sitta och reglera hur många krokar eller hur många meter garn den enskilda skärgårdsbon skall få ha ute på havet eller hur mycket man skall nagelfara hans eller hennes inkomst när de försöker hanka sig fram i det karga livet ute i verkligheten. Jag tror att man kommer att inse det så småningom. Jag tror att vi kommer att sluta med sådant här framöver och i stället syssla med väsentligare saker. Det skulle kanske Carl Olov Persson och hans regering ta tag i någon gång.

Herr talman! Låt mig säga att detta betänkande är ytterligare en viktig del i ett långsiktigt strategiskt arbete för att främja det svenska fisket. Låt mig också konstatera att vi i Centern tycker att det är viktigt att vi även i framtiden kan ha ett rationellt svenskt fiske. Det skall vara ett fiske som är konkurrenskraftigt jämfört med omvärlden och som har rätt anpassning och rätt inriktning. Vi vet också att fiskeriföretagen har satsat stora summor pengar i utrustningar, fartyg, redskap m.m., och detta har också skett inom beredningsindustri och olika kringverksamheter. Det är investeringar som i dag i många fall blir försålda till andra länder till väldigt låga priser, på grund av den sviktande lönsamhet som vi tyvärr alltför mycket haft att brottas med de senaste åren. Även om antalet yrkesfiskare, drygt 3 000 stycken, och antalet binäringsfiskare, som bedöms till ca 600, kan anses vara en relativt liten yrkesgrupp, kan vi ändå konstatera att den tillsammans med kringnäringarna svarar för en betydande del av sysselsättningen i bygder vid kuster och i skärgårdar där utkomstmöjligheter annars skulle saknas. Vi vet, och det har belysts tidigare här, vilka problem som fisket brottas med i dag: sviktande tillgång på torsk, låga priser på sill, sjukdom hos laxen, etc. Men jag tror ändå att vi skall hitta lösningar som totalt sett gynnar det svenska fisket. Låt mig också understryka vikten av att när vi pratar om fisket inte glömma bort beredningsindustrin -- man gör rätt ofta det -- som är en betydande och viktig industri för att ta till vara råvaran. Tappar vi beredningsindustrin, är risken att råvaran måste gå på export och att vi inte kan tillgodogöra oss vare sig de inkomster som kan komma av detta arbete eller de sysselsättningstillfällen som detta ger. Många betydelsefulla insatser har gjorts de senaste åren från regeringens och Jordbruksdepartementets sida för att hjälpa fiskerinäringen. En fiskeenhet har inrättats på departementet. Vi har fått den tidigare omtalade utredningen som generaldirektör Per Wramner gjorde om fisket. Vi har fått en fiskelag, en fiskeförordning och nya föreskrifter. Föreskrifterna är bra, anser jag, men de är nya och kan behöva ses över kontinuerligt. Jag förutsätter att vi från Fiskeriverkets sida kommer att följa detta uppmärksamt för att rätta till eventuella felaktigheter som kan finnas med och också anpassa föreskrifterna efter att förutsättningarna kan komma att förändras över tiden. Låt mig konstatera att vi med dessa föreskrifter, förordningar och fiskelag stärker yrkesfiskets roll och förhoppningsvis gör det konkurrenskraftigare. Ett enigt jordbruksutskott och en enig kammare fattade i fjol beslut om att vi fortfarande skulle tillåta ålsaxen som fiskeredskap. Det tycker jag var ett väldigt bra och positivt beslut. Det var ett beslut som visade att man kunde ta lokala hänsyn och också ta till vara litet grand av ett kulturarv som finns i detta slags fiske. Jag har i år en motion, nr 4l3, som gäller -- kanske i likhet med någon annan som finns kopplad till betänkandet -- att man skall få använda ålsaxen på allmänt vatten utan att behöva ha yrkesfiskelicens. Jag finner att utskottet vill att riksdagen avslår det yrkandet, och jag får väl acceptera detta i år, men vi kanske kan ta upp frågan på nytt i framtiden. I motion 34 har jag tillsammans med ett antal kolleger tagit upp en del olika frågor, bl.a. trygghetsförsäkringen vad gäller fisket. Utskottet tillstyrker motionen och föreslår att regeringen skall se till att den summa som var tänkt från början, 4 miljoner kronor, fördubblas till 8 miljoner, som man anser behövs till dess att näringen själv tar över ansvaret för det här paketet. Jag tycker att det är bra om vi kan fatta detta beslut, för det gör, tror jag, att vi får en något bättre möjlighet för dem som är drabbade av att behöva anlita försäkringen under den tid som är kvar fram till nästa budgetårsskifte. När det gäller yrkesfiskeavdraget konstaterar jag att arbetet nu är på gång inom regeringskansliet. Man utreder och ser på frågan. Tidigare motionskrav som jag tillsammans med andra har fört fram här i kammaren kan med detta bli tillgodosedda, även om det kanske dröjer ett tag framöver. Men jag tror att det är väldigt viktigt, och jag vill understryka det, att vi måste få en sådan lösning att de svenska fiskarna får jämbördiga villkor med sina yrkesbröder, inte minst i grannländerna runt om. Jag tycker det är ett normalt anständighetskrav att de skall bli likabehandlade. När det gäller begränsningen av fiskeansträngningen är det viktigt att vi ser till att vi kan få internationell samverkan och internationella överenskommelser. Jag tänker i första hand på selekterande redskap, som jag tror är en av de viktigare bitarna, inte minst när det gäller torskfisket, för att undvika att vi tar upp för mycket småtorsk. Sjukdomssituationen för laxen är den att M 74 är ett faktum, ett obehagligt faktum. Betydande insatser görs från Fiskeriverket, Naturvårdsverket, SJFR m.fl. för att lösa detta problem. Vi vet inte så mycket om vad det egentligen är, men det finns många olika teorier. Jag vill bara understryka, som tidigare också sagts, att vi måste ha en lösning på detta och att alla åtgärder som kan vidtas måste vidtas. En teori som tagits fram är att rent av s.k. formhaldehyder kan vara en orsak. Låt mig också bara konstatera, herr talman, när tiden börjar tryta, att jag finner reservation 1 till betänkandet något anmärkningsvärd. Reservanterna befarar att vi kan få en koppling av licenserna till någon viss sorts fisk eller någon viss sorts redskap. Jag kan inte hitta någon sådan formulering eller någon sådan tanke, vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens skrivning. Jag förutsätter att Fiskeriverket också framöver kommer att följa denna bit och få möjlighet att diskutera och lägga fast reglerna, precis som vi fick göra när det gällde den allmänna yrkesfiskelicensen. Jag anser att Socialdemokraternas farhågor här är betydligt överdrivna och att vi självfallet skall se till att vi kan ha ett fiske som inte är geografiskt begränsat. Det är i alla fall inte meningen, såvitt jag kan förstå.
Herr talman! Eftersom Sven-Olof Petersson är den enda centerpartisten på talarlistan i detta ärende, vill jag fråga honom om en sak. Sven-Olof Petersson vidrörde inte med ett ord allmän fiskevårdsavgift. Vad är Centerns inställning i den frågan? Och vilken är Sven-Olof Peterssons inställning? Hur skall vi gå vidare för att klara fiskevården i Sverige? Vad beträffar reservation 1 kan jag hänvisa till s. 14 i propositionen, där det klart sägs att man skall kunna återkalla licensen ifall användningen inte överensstämmer med den ursprungliga ansökan. I den texten ges klart och tydligt besked om att det gäller att söka för nya fartyg, för ett visst fiskeslag, och att licensen gäller bara det fiskeslaget. Bedriver man annat fiske, har Fiskeriverket rätt att återkalla licensen.

Herr talman! På sex minuters taletid hinner man inte så mycket när man vill diskutera det svenska fisket. Det var det som gjorde att jag inte hade möjlighet att beröra den fråga som Kaj Larsson ställde till mig om det han kallar för fiskevårdsavgift. Denna fråga har stötts och blötts under lång tid, men enligt min uppfattning finns i dag inget förslag som jag direkt kan säga ja och tack till. Jag tycker att frågan bör ses över ytterligare. Regeringen skriver också i propositionen att frågan skall bli föremål för fortsatta överväganden. Jag förutsätter att regeringen kommer att göra detta och självfallet också återkomma med förslag om den långsiktiga finansieringen av fiskevården. Det är inte så enkelt att man bara kan säga att nu skall vi ta den här biten rakt upp och ned. Den nya fiskelagen säger att uppströms första vandringshinder ligger ansvaret för fiskevården på fiskerättsinnehavaren -- eller fiskevattensägaren, om vi så vill uttrycka oss i stället. I Östersjön har vi däremot i dag ett fritt handredskapsfiske som gör att man inte har samma möjlighet som uppströms första vandringshindret i sötvatten att bilda fiskevårdsområden och på det sättet kunna hantera de här angelägenheterna på ett hyggligt och bra sätt. Kaj Larsson tog också upp den andra delen i reservationen. Jag kan då bara läsa innantill i propositionen, att licensen kan återkallas om det visar sig att den har meddelats på grund av felaktiga uppgifter i licensansökan. Man kan ha haft för avsikt att vilseleda tillståndsgivande myndighet. Då tycker jag att det kan vara en rimlig skrivning. När man skall bevilja yrkesfiskelicens finns det förutom t.ex. ekonomiska kriterier också biologiska kriterier att gå efter. Tillgången till fisk skall vara sådan att man kan göra bedömningen att det finns möjlighet för de fiskande att fiska på ett vettigt sätt.
Herr talman! Det står klart och tydligt på raden ovanför det Sven-Olof Petersson läste upp att man har rätt att återkalla licensen om den sökande bedriver annat fiske än det som avsågs med den ursprungliga ansökan.
Herr talman! Jag erinrar mig att vi, när vi utformade reglerna för den generella yrkesfiskelicens som började gälla den 1 januari, i klartext sade att den sökande skulle ange vilka fiskslag han avsåg att fiska. Dessa regler skiljer sig från reglerna för den fartygsbaserade licens som vi diskuterar i detta betänkande. Det innebär självfallet inte att man bara skall få fiska det man angivit. Man skall ange sin inriktning. Olika variationer och olika växlingar förekommer självfallet. Denna flexibilitet skall finnas kvar i fisket. Vi skall inte heller geografiskt begränsa fisket. Den som anger att han vill fånga sill och strömming skall inte bara hänvisas till Östersjön. Fiskare från Östersjön fiskar ibland i Västerhavet -- i Kattegatt och Skagerrak. En del ligger t.o.m. väster om Jylland och fiskar tungor. Detta tycker jag tyder på en väldigt stor flexibilitet och anpassningsförmåga från enskilda fiskeriföretag. Det tyder också på en vilja att hitta lösningar på problemen. Jag tycker att vi skall bejaka detta och försöka stötta fiskarna i stället för att måla upp problem, som jag tycker att Kaj Larsson gör i detta fall. Västkustbåtar är också inne i Östersjön och bedriver ett riktat sill och strömmingsfiske. Det är ett fiske som kanske kan vara lönsamt för dem men som är mindre lönsamt för traditionella Östersjöfiskare. Detta fiske är omdebatterat, och det diskuteras huruvida det ger bifångster eller ej. Det undersöks nu, som Kaj Larsson väl vet, i Jag tycker att det är viktigt att vi ser fisket som ett svenskt fiske och inte försöker dela in det i olika rutor där var och en skall placeras.

Herr talman! I betänkandet behandlas proposition 158. Propositionen i sin tur bygger i stor utsträckning på den statliga utredning om fiskeripolitiken som var färdig under hösten 1993. Jag tycker att de flesta av de frågor som yrkesfiskarna har att tackla avvägs väl i propositionen. Jag kommer bara att gå in på några frågeställningar. Jag vill börja med frågan om avdragsrätt för yrkesfiskarna. Jag har under ett flertal år från mitten på 80-talet, också tillsammans med kolleger från Folkpartiet, motionerat om en översyn av skattereglerna för yrkesfiskare. Vi yrkade exempelvis på en översyn av skattereglerna i en motion från förra året. Skatteutskottet uttalade i betänkande 1992/93:21 att man var medveten om yrkesfiskarnas speciella problem och förutsatte att regeringen skulle pröva frågan i den kommande småföretagarpropositionen. Där behandlades frågan dock inte alls. Också i den utredning om fiskets framtid som jag nyss nämnde togs ämnet upp. Utredningen förordade en höjning av svenska fiskares avdrag till nivån för heldagstraktamente för löntagarna. Men inte heller i den fiskeriproposition som vi nu behandlar har frågan tagits upp. Flera andra talare har varit inne på att stora delar av det svenska yrkesfisket har haft och har lönsamhetsproblem. De orsakas till stor del av att svenska fiskefartyg inte längre kan fiska i Nordsjön och Skagerrak som tidigare. Norges och Danmarks utvidgade fiskegränser har satt stopp för detta. De ekonomiska zoner som nu finns har vi bristande tillträde till. På exportmarknaden konkurrerar vi dock med de nordiska länderna och med andra länder. Det gäller då att kunna ha någorlunda lika villkor. I Norge har det funnits ett särskilt avdrag sedan 1992 en lag om särskilda skatteavdrag för danska fiskare vilken också har godkänts av EG Svenska yrkesfiskare är på detta område en udda grupp som möjligen kan jämföras med dem som jobbar i svenska handelsflottan. Men dessa har en lägre skatt -- en sjömansskatt -- och det har inte fiskarna. Herr talman! Jag tycker att det är dags för regeringen att äntligen lägga fram ett förslag om denna möjlighet för svenska yrkesfiskare. Jag tycker att betänkandet understryker behovet av det. Låt mig också säga att jag tycker att det är väldigt bra att utskottet har kunnat förstärka medlen i trygghetsförsäkringarna med 8 miljoner. Det är värdefullt att de ekonomiska frågorna är tryggade för en tid. Låt mig också säga att jag känner sympati för det yttrande Inga-Britt Johansson avgivit om hummerfisket. Många yrkesfiskare vill på ålderns höst fiska hummer på Västkusten. De har kunnat göra det i maj och juni. Nu har lagstiftningen förändrats och möjligheterna att fiska i maj och juni tagits bort. Fiskarna tvingas ut i mars månad och tidigare på vintern. Vi vet att vinterstormar har förorsakat olyckor tidigare. Beslutet har överklagats till regeringen, och jag hoppas att tiderna för att fiska hummer på Västkusten åter skall bli rimliga. bLåt mig nämna ett annat hot som tas upp i en statlig utredning. Den arbetslöshetskassa som yrkesfiskarna har haft i över Jag hoppas att ingen regering lägger fram ett förslag till riksdagen om att ta bort yrkesfiskarnas arbetslöshetskassa. Nuvarande kassa ger yrkesfiskarna möjlighet att stanna hemma vid hård väderlek och då det finns risk för nedisning. Om man tar bort kassan kan fiskarna tvingas ut och riskera liv och hälsa. Min förhoppning är att detta förslag skall hamna i papperskorgen. I övrigt vill jag instämma med dem som har förordat bifall till majoritetspartiernas ställningstagande i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill gärna börja med att instämma i mina borgerliga bröders uttalanden om vikten av att vi slår vakt om ett starkt svenskt fiske och en stark svensk fiskerinäring. Jag kan försäkra att en enig regering har just den målsättningen. Jag är naturligtvis smickrad av att Kaj Larsson saknar mig så på talarlistan för denna debatt att han mer eller mindre direkt uppmanar mig att gå upp i debatten. Jag tyckte att det var ganska onödigt att anmäla mig eftersom jag visste att utskottets talesman Carl Olov Persson på ett bra sätt skulle redogöra för utskottsmajoritetens synpunkter. Jag är naturligtvis lika smickrad över att Kaj Larsson betror mig med så stor makt och så stort inflytande att jag ensam skulle kunna avgöra regeringens ställningstaganden i dessa frågor i allmänhet och kanske frågan om fiskevårdsavgift i synnerhet. Carl G Nilsson står ensam med denna synpunkt, säger Kaj Larsson. Jag känner mig inte särskilt ensam, eftersom jag har äran och nöjet att vara ordförande i Sveriges Fiskevattenägareförbund. Det är en organisation som har ca 115 000 medlemmar. Den består av alla kategorier av fiskevattenägare, från den lille enskilde bonden till kommuner, skogsbolag och häradsallmänningar. Förbundets förmodligen störste fiskevattenägare är f.d. Domän, numera Assidomän. Förbundet är fullständigt enigt om att inte tillstyrka en allmän fiskevårdsavgift, eftersom det inte finns några argument för en allmän fiskevårdsavgift eller metskatt, som jag brukar föredra att kalla den. All erfarenhet av allmänna avgifter och skatter visar nämligen att pengarna till slut hamnar någon annanstans och att byråkratin sväller och kommer att äta upp en allt större del av intäkterna. Ett exempel på en sådan avgift är den allmänna båtskatt som vi hade för ett antal år sedan. Det är ett lysande eller kanske rättare sagt avskräckande exempel. Intäkterna räckte inte ens från början till för förande av ett register över dessa båtar. Jag menar att det troligen inte skulle bli så mycket pengar över efter administration av en allmän fiskevårdsavgift. Central byråkrati skall inte byggas upp i onödan. Den är ineffektiv och tärande för den verksamhet som den är till för. Det gäller särskilt när syftet är att många människor skall betala en relativt låg avgift. Dessutom kan man misstänka att anslutningen till en sådan fiskevårdsavgift inte skulle bli särskilt stor. Vi kan peka på exempel från Norge på den punkten. Man har där en s.k. ''almen fisketrygd''. Enligt uppgift är det inte mer än ungefär en fjärdedel av landets sportfiskare som besvärar sig med att betala avgiften. För att en avgift skall fungera måste man ha ett mycket effektivt tillsyns och kontrollsystem. Kostnaderna för att bygga upp ett sådant system skulle snart överstiga de extra intäkter som avgiften skulle inbringa. Nästa svårighet med en allmän fiskevårdsavgift är att avgöra hur och till vem de pengar som eventuellt blir över skulle fördelas. En förmodligen politiskt tillsatt central kommitté skulle då bedöma ansökningar om tilldelning av sådana medel. Jag tycker att det skulle vara en omöjlighet att på ett rättvist sätt se till att varje avkrok av landets fiskevatten skulle få sin beskärda del. Dessutom uttalar Sveriges Sportfiskareförbund att det skall ha ett avgörande inflytande över hur de här pengarna i så fall skulle användas. Bara det gör att det blir mycket svårt att komma överens i denna fråga. Det finns alltså, herr talman, inte ett enda hållbart argument för införande av en allmän fiskevårdsavgift. Jag tycker att den idén är dömd att misslyckas. Hittills har regering och riksdag insett detta. Det enda sättet att skapa de resurser som vi är överens om behövs är att ta tillräckligt betalt för fiskekorten och att se till att det finns möjlighet att sälja fiskekort för de vatten som det är fråga om. Det skulle vara en sund och riktig princip och skulle innebära att man skulle använda intäkterna på bästa sätt. Ingen central insamling och fördelning av pengarna blir mer effektiv än en sådan försäljning av fiskekort. I stället för att införa denna skatt skall man alltså låta fiskevattenägarna ta mer betalt för fiskekorten. Det skulle förbättra sportfisket, och vi skulle slippa bygga upp en ny administration. Pengarna skulle utan omvägar gå till fiskevårdsområdets kassa, och vi skulle kunna använda pengarna till en praktisk fiskevård.
Herr talman! Jag har också tidigare hört ordet metskatt användas, och jag vill bestämt protestera mot det. Det är inte fråga om en skatt utan om en avgift för att finansiera en bra fiskevård i landet. Carl G Nilsson målar i svart upp en hel del problem och pekar på att det kommer att bli svårigheter. Vi kan se hur det är i våra grannländer, där det är klart bevisat att administrationskostnaderna inte slukar hela avgiften utan uppgår till ungefär 5 % av denna. Per Wramner har i sin utredning skisserat att man skulle kunna få in 50 miljoner kronor till fiskevården genom dessa avgifter. Av dessa skulle cirka 2--3 miljoner gå till administration. Det är vidare i varje fall min tanke att det inte skall vara politiker som skall dela ut dessa pengar. Som jag sade i mitt inledningsanförande skall det ske genom Fiskeriverket, och den kommitté som skall dela ut de här pengarna skall bestå av sportfiskare, yrkesfiskare och vattenägare. Pengarna skall gå in till Fiskeriverket och fördelas till fiskevården. Det säger sig självt att administrationen av detta inte kan kosta så våldsamt mycket. Jag tror att man gör detta onödigt besvärligt. Jag är, Carl G Nilsson, övertygad om att det så småningom kommer att införas en fiskevårdsavgift. Jag tycker att det är bekymmersamt att det i dag är ett motstånd mot detta. Den allmänna uppfattningen är att när vi håller igen eller rättare sagt stryper bidragen av budgetmedel till fiskevården kommer det inte att bedrivas någon fiskevård i landet. Vad gäller resonemanget att de avgifter som tas in skall finansiera fiskevården vill jag peka på att vi har en lång kuststräcka där man fiskar med handredskap. Dessa handredskapsfiskare kommer att åka snålskjuts i ett sådant system. Insatserna kommer att göras i åar och älvar som rinner ut i havet. Varför skall dessa fiskare inte vara med om att betala landets fiskevård? En allmän fiskevårdsavgift borde därför vara en bra metod. Det utesluter inte att man också kan sälja fiskekort.
Herr talman! I de tusentals fiskevårdsområdena i våra insjöar och vattendrag säljs det enligt Per Wramners utredning, vars förslag vi i dag fattar beslut om, fiskekort för ungefär 250 miljoner kronor per år. Jag påstår att mer än hälften eller troligtvis största delen av dessa pengar används till just fiskevård. De flesta fiskevårdsföreningar i vårt land har nämligen som policy att låta huvuddelen av sina inkomster gå tillbaka till åtgärder i de egna vattnen. Det är en effektiv form av fiskevård och finansiering av fiskevård. Det är riktigt, som Kaj Larsson säger, att det finns kuststräckor där detta inte fungerar. Och vad är anledningen till det? Jo, Kaj Larssons partis regering konfiskerade 1984 rätten för fiskevattenägarna att sälja fiskekort. Då slutade den verksamheten att fungera. I Stockholms län sålde man t.ex. fiskekort för ca 1 miljon kronor om året, och jag vill påstå att dessa pengar i sin helhet gick direkt tillbaka till fiskevattnen. Naturligtvis ligger lösningen i att vi skall återinföra möjligheterna för dessa människor att sälja fiskekort. De har i de flesta fall utan ersättning blivit fråntagna sin rätt att göra det. Då säger troligen Kaj Larsson att vi har andra kuststräckor som är inlösta av staten; Norrlandskusten, Västkusten, osv. Jag motsätter mig naturligtvis inte principen att pengarna skall gå den rakaste vägen mellan konsument och producent och att staten som ägare säljer fiskekort för sina egna vatten. Detta går att lösa så att vi får behålla den effektivitet som vi nu har när det gäller de svenska insjöarna.
Herr talman! Carl G Nilsson nämnde summan 250 miljoner kronor. Jag har fått den summan från Vattenägarnas tidning. Jag har inte kunnat få denna summa bekräftad. Men oavsett storleken på summan kan man konstatera att det i dag finns brister i fiskevården. Det finns mycket att göra för att få en bra fiskevård. Problemet är att de statsmedel som har gått till fiskevården via budgetmedel inte finns mer, och som jag bedömer det kommer de inte att finnas framöver. Fiskevårdsavgiften skall ersätta dessa medel. Sportfiskarnas förbund som vill ha denna avgift nedvärderar alla de 1,2 miljoner människor som är aktiva sportfiskare. Deras egen tidning skriver t.o.m.: Vakna Karl Erik Olsson! Jag tycker att det är underligt att de som skall betala nu ber att få göra det därför att de inser att fiskevården blir sämre. Det blir den, trots att Carl G Nilsson säger att en massa pengar har kommit in. De ser faran för att deras aktiviteter kommer att minska och bli sämre framöver om vi inte får en bra fiskevård.
Herr talman! Jag kan erkänna för Kaj Larsson att jag själv blev imponerad över siffran 250 miljoner. Jag tror att Per Wramner talar om 250--280 miljoner i fiskekortsintäkter för hela Sverige. Jag trodde själv inte att siffran var så hög förrän jag fick läsa den. Men jag är medveten om att fiskevattensägarna runt om i Sverige verkligen har lärt sig att nyttiggöra sina fiskevatten på ett bra sätt. Jag tycker att den siffran bevisar att det är den rätta vägen att gå. Tänk vilken potential vi har om vi utnyttjar Sveriges samtliga vatten på det sättet. De futtiga miljoner som vi har fått i statsbidrag till fiskevården är en droppe i havet jämfört med de inkomster som kommer den rätta vägen. 100 000 medlemmar och alltså representerar knappt 10 % av Sveriges sportfiskare, vill ha den här avgiften kan man möjligen förstå av olika skäl. Men jag tycker inte att det är tillräckligt för att vi skall belasta alla dessa miljoner människor med en extra avgift eller skatt utöver den som de betalar när de köper sitt fiskekort.

Herr talman! Ärade publik! Jag blev nästan förvånad över att se så många på läktaren denna sena kväll. Jag tänkte starta med att först yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 9 i betänkandet. Sedan vill jag gå in på den situation som framför allt yrkesfiskarna har. Jag vill uppmärksamma fiskestoppen som jag tar upp i motionen. Svenskt fiske har genom flera fiskestopp utsatts för extra ekonomiska påfrestningar. Svenska yrkesfiskare har under långa perioder på det viset saknat sina inkomstmöjligheter. Samtidigt har de fått se utländska fiskare kunna fortsätta leverera fisk till den svenska beredningsindustrin. När man ser detta blir man givetvis upprörd och undrar hur de politiker som fattar beslut om fisket tänker. Man undrar vilka regler de går efter och hur Fiskeriverket tolkar dessa regler. Stora fartyg tar ju under en väldigt kort period upp sin bestämda kvot -- skövlar. Det är trålfiskare med en enorm kapacitet som tar upp sin kvot väldigt snabbt. Fångsten blir stor. Dessutom uppstår prispress, eftersom det just då finns för gott om fisk till beredningsindustrin. Man jobbar alltså i obalans. När det är begränsad tillgång till en viss produkt gäller det att man utnyttjar tillgången maximalt. Då måste man titta närmare på en begränsning av fiskeansträngningen med individuella kvoter. I alla fall borde man börja pröva detta för ett begränsat område. Vi i Ny demokrati anser att 90 dagars fiskekvoter kanske kan utgöra en grund för fångstbegränsning, som kan ge en kontinuerlig tillförsel av färsk fisk. Ett villkor är dock att en sådan begränsning omfattar alla nationer inom det berörda fiskeområdet. Det är mycket irriterande med en ensidig tillämpning; med en ensidig tillämpning kan vi inte lyckas, utan vi måste ha en överenskommelse med de berörda nationerna. Den svenska fiskeflottan är i dag för stor i förhållande till den fångst den producerar. Denna överkapacitet innebär en konkurrens om de fiskevatten och de fiskemöjligheter som finns. Med en individuell fiskekvot skulle man kunna få en jämnare fördelning mellan de yrkesfiskare som finns och den kapacitet som fartygen har. På det viset utnyttjar man havets resurser på ett bättre sätt. Dessutom får man beläggning i beredningsindustrin. Jag har ett meddelande från företaget Fiskexporten i Skillinge AB, vilket jag för ett tag sedan hälsade på. I det företaget har man fått inskränka driften på grund av bl.a. råvarubrist. Det fiskas nämligen under en så begränsad period att man inte får någon ekonomi i beredningsindustrin. Av den anledningen måste 35 anställda stämpla, som är direkt berörda. Därutöver finns det personal på åkerier och fryserier som också berörs. Det är alltså inte bara fiskebefolkningen som berörs av problemen med fisket. Sedan vill jag säga något om den frihet som beskärs för skärgårdsbefolkning och yrkesfiskare. Konsekvenserna i skärgårdsområdena har inte belysts tillräckligt. Konsekvenserna för säkerheten för detta land har inte nämnts ett dugg. När man sätter sig tillsammans med yrkesfiskare med en kopp kaffe, kan de berätta om saker som man inte tror existerar. Jag har talat med fiskare i en hamn på Öland. De har berättat att där förekommer människosmuggling. De anmäler inte ens dessa fall, för polisen kommer ju dagen efter. Så det är ingen idé...

Herr talman! Jag tänkte närmast ge en kommentar till vad Claus Zaar sade om bl.a. kvotering av fisket. För att sprida torskfisket är den svenska kvoten i Östersjön delad i två delar över året -- en kvot på våren, och en kvot på hösten. Den kvot som är avsedd för vårfisket är upptagen. Dock vill jag understryka att för att underlätta för de mindre yrkesfiskarna har de fått en extra tilldelning på ca 600 ton som de har att tillgå tills dess kvoten är uppfiskad eller längst t.o.m. den 15 maj. Jag tycker att detta är ett bra bevis för att de olika fiskeriföretagen stöds. Det sker genom att hitta olika lösningar för att dela på kvoterna. Det har dessutom funnits en frivillig kvotdelning inom fiskerinäringen. Det har varit en uppdelning beroende på fiskefartygets storlek. Det har varit yrkesfiskarnas egen uppdelning. Måhända har den inte fungerat så väl, men det har i varje fall varit ett steg i rätt riktning. Vidare var det frågan om de individuella kvoterna. Jag kan konstatera att de har införts i en del länder. De länderna ångrar dessa kvoter djupt i dag. Antalet fiskeriföretag har minskat drastiskt. Kvoterna har börjat köpas och säljas. Till slut har ytterst få varit fiskekvotsägare. De flesta har blivit anställda i stora fiskeriföretag. En personlig kvot kan jämföras med att en bonde får tillstånd att sälja si och så många slaktdjur eller en skogsägare får bara avverka si och så många träd per år. Det är fråga om någon form av yrkesförbud för en yrkesgrupp som mycket väl kan hantera dessa frågor.